Herr talman! Vad jag sade i mina kommentarer i fredags när regeringen hade fattat sitt beslut om assyrierna var egentligen tre olika saker. För det första sade jag att när det gäller beslutet att låta dem som nu kommit in stanna här i landet hade väl regeringen i stort sett ingen annan möjlighet än att fatta det beslutet. För det andra sade jag att jag var mycket kritisk mot det sätt på vilket Per Ahlmark skött kontakterna med Södertälje kommun. Den kritiken står jag verkligen för. Jag vet att det socialdemokratiska kommunalrådet på den sociala sidan i Södertälje kommun vid upprepade tillfällen försökt att få kontakt med Per Ahlmark för att träffa honom och diskutera den här saken. Jag tycker att det borde ha varit självklart för Per Ahlmark att ta den kontakten — inte bara för att Södertälje kommun, som ju fortfarande är den kommun som har de flesta assyriska invandrarna, skulle få lägga fram sina synpunkter och redogöra för de svårigheter och problem som uppstått, utan också därför att man har så mycket kunskaper som är värdefulla att få del av i dessa sammanhang. Jag vet att ifrågavarande kommunalråd fått ett telefonsamtal från statssekreteraren och att han dessutom haft tillfälle att träffa en av tjänstemännen på departementet och diskutera den här frågan. Men jag tycker att den som har det politiska ansvaret för invandrarfrågorna borde ha tagit sig tid att ställa upp när man från kommunens sida ville träffa honom och diskutera de här sakerna. För det tredje sade jag att jag tyvärr inte tror att det beslut som regeringen fattat för att sätta stopp för vidare invandring utöver sådana som har nära släktanknytning kommer att bli särskilt effektivt. När den socialdemokratiska regeringen i februari månad beslutade i invandrarfrågan fick också ett stort antal assyrier stanna. Vi avsåg också att försöka sätta stopp för en fortsatt invandring och genomförde då ett visumtvång, som till en början såg ut att vara ett effektivt intstrument. Under de första månaderna efter det att detta visumtvång införts fick vi visserligen en stor invandring av assyrier, men inte ifrån Turkiet utan ifrån Libanon, människor som flydde undan kriget där. När det gällde de turkiska assyrierna hade visumtvånget till att börja med som sagt en effekt. Men sedan visade det sig att effekten upphörde. Vad jag sade i fredags var att det finns risk för att det kommer att gå ungefär likadant med de åtgärder som nu vidtas av den nya regeringen; de får kanske en effekt till att börja med men sedan tvingas man försöka med andra slags åtgärder. Jag tycker att de här frågorna är mycket allvarliga och angelägna. Jag delar Per Ahlmarks uppfattning att vi skall — och här måste alla krafter medverka — hjälpa de människor som kommit till vårt land, inte minst den här stora gruppen assyrier, att få arbete, bostäder och möjligheter att ge sina barn en god uppfostran. På detta område skall vi arbeta tillsammans. Men Per Ahlmark vet att frågorna är mycket svåra. Den gamla regeringen har inte på något sätt velat dölja de här problemen. Per Ahlmark vet också att det hela under den tid vi satt som expeditionsministär kom i ett delvis annat läge genom en överläggning på nordisk basis. Jag tror att Per Ahlmark ger mig rätt när jag säger att en expeditionsministär, om det går att undvika, inte bör fatta beslut som är politiskt bindande för den kommande regeringen. Hade inte läget varit sådant hade jag inte på något sätt dragit mig för att liksom dittills fortsätta att fatta både de beslut som är lätta att förklara för människorna, beslut som man kanske får applåder för, och de beslut som är svåra att fatta, dvs. sådana som hur man än vänder och vrider sig medför mycket kritik. Det är den situation som den inom regeringen som är ansvarig för invandrarärenden alltid och oundvikligen kommer att befinna sig i.
Herr talman! Nu har Anna-Greta Leijon slagit till reträtt på två punkter. Nu medger hon att hon fick information om detta i expeditionsministären, dvs. efter den 19 september. Någon redogörelse för den stora legala invandringen skedde alltså inte före den 19 september. Sedan säger hon att hur man än gör får man kritik, och därför gäller det att fatta ett beslut och sedan stå för det. Precis! Det gäller en regering, och det bör kanske också gälla f.d. medlemmar av en regering. När vi nu redovisat grunderna för beslutet och talat om på vilket sätt vi fattat det bör väl Anna-Greta Leijon sluta upp bakom beslutet om hon inte har något alternativ. I själva verket säger hon att detta inte heller kommer att bli effektivt, vilket i någon mån — om man tar Anna Greta Leijon på allvar — undergräver respekten för beslutet. Jag tycker att det är viktigt att de olika partierna, oavsett om de tillhör regeringen eller oppositionen, bör kunna sluta upp bakom sådana här beslut. De berör flera tusen människors framtid här i landet. Det gäller också om vi skall kunna fortsätta med den reglerade invandringen. Kritik skall man rikta om man har en annan mening eller vill föreslå ett annat beslut, men inte om man i största allmänhet vill slå mynt av en svår fråga. Kommunalrådet i Södertälje hade kontakt med ordföranden i arbetsgruppen och var uppe på departementet och blev helt insatt i diskussionerna. Jag har själv talat med honom. Vi känner till läget i Södertälje. För AMS blir kostnaderna för de turkiska assyrierna ungefär 70 miljoner detta budgetår. Stöd för socialhjälp och annat har uppgått till närmare 20 miljoner i Södertälje. Jag är helt övertygad om att detta är någonting som både regering och opposition kan stödja. Problemet är, såsom Anna-Greta Leijon sade, att vi i början av året införde visumtvång för turkiska medborgare. Andra nordiska länder har däremot inte gjort det. Och så kommer då turkiska medborgare med stöd av den nordiska passkontrollöverenskommelsen via andra nordiska länder över till Sverige. Då uppstår en svår avvägningssituation. Regeringen har fattat sitt beslut. Jag tycker att oppositionen skall kritisera det om den har något alternativ och sluta upp bakom det om man tycker att vi har handlat rätt.
Herr talman! Per Ahlmark försöker blanda ihop korten. Ingen har på något sätt sökt dölja att det förekom en illegal invandring. Tvärtom har, som jag sade förut, den gamla regeringen vid upprepade tillfällen kritiserats i massmedia när den tidigare under våren och sommaren har fattat beslut om avvisning och förpassning av turkiska assyrier. Vad som hände under expeditionsministären var att frågan om de andra nordiska ländernas inställning till denna grupp människor kom i ett annat läge. Det vet Per Ahlmark lika väl som jag.

Herr talman! Herr Hagel har i en interpellation frågat mig vad regeringen avser att göra för att trygga arbetstillfällena för landets varvsarbetare. Herr Hugosson har frågat mig dels om regeringen kommer att fullfölja intentionerna bakom riksdagsbeslutet om varvsindustrin och säkerställa det kapitaltillskott som ytterligare erfordras för Göteborgsvarven, dels om regeringen kommer att vidta de åtgärder som behövs för att trygga den sysselsättningsnivå som riksdagen våren 1976 lagt fast för den svenska varvsindustrin. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag erinra om att'riksdagsbeslutet i våras innebar att de statliga kreditgarantierna för lagerproduktion kopplades till en neddragning av sysselsättningen från 1974 t.o.m. 1978 med i genomsnitt 30 26. För Göteborgsvarvens del förutsågs en minskning med ca 5 000 personer.

Uttryckt i konkreta siffror är de ekonomiska konsekvenserna följande. Riksdagen anslog i våras 420 milj.kr. för täckning av Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB:s förlust för år 1975. AB Götaverken har nyligen anhållit om kapitaltillskott med anledning främst av den förlust om 581 milj.kr. som företaget redovisat i bokslut avseende tiden 1 januari 1975 — 30 juni 1976. Vidare har företaget sökt beräkna kostnaderna för statens åtaganden enligt det ovan citerade avtalet för tiden t.o.m. 1978. Eftersom det rör sig om en period av mer än två år framåt i tiden är beräkningarna naturligtvis osäkra i vissa avseenden. Götaverken har beräknat att dessa kostnader kan uppgå till åtminstone 1 miljard kronor men inte överstiga 1,5 miljarder kronor. Sammanfattningsvis skulle statens kostnader utöver redan av riksdagen anslagna 420 milj.kr. kunna komma att uppgå till - Nr 27 uppemot 2 miljarder kronor. Tisdagen den Regeringen har i huvudsak, trots den kraftiga minskning av syssel 16 november 1976 sättningen som nämnda avtal medför och trots de mycket stora kost= I naderna för staten, accepterat de intentioner som riksdagsbeslutet i våras Om varvsindustrins gav uttryck för. Regeringen är därför också beredd att förelägga riksdagen = problem förslag om kapitaltillskott till AB Götaverken i en sådan omfattning att en framtida effektiv statlig varvsindustri i landet säkerställs. Frågan om tillskottets form och storlek avses bli samordnad med frågan om inrättande av en statlig varvskoncern vari AB Götaverken ingår. På längre sikt kan konstateras att varvsindustrin globalt sett kan antas komma att befinna sig i fortsatta svårigheter. Världens varvsindustri har fortfarande en stor överkapacitet i förhållande till förväntad fartygsefterfrågan. Tredje världens länder har fortsatt att i snabb takt bygga ut sin fartygsproduktionskapacitet, och vi kan knappast gentemot dessa länder hävda att den svenska varvsindustrin skall prioriteras på bekostnad av den industriella utvecklingen där. Till följd av det gynnsammare kostnadsläget, jämfört med Sverige och andra västeuropeiska länder samt även med Japan, kommer sannolikt en växande del av nyproduktionen av fartyg att gå till tredje världens länder. Så har i själva verket redan skett med de nya order som rederinäringen har lagt ut på senare tid. Av nya order som placerats under första halvåret 1976, om tillsammans ca 6,3 miljoner bruttoregisterton, avser sålunda inte mindre än 5 miljoner bruttoregisterton dessa länder och Japan. Mindre än 1 miljon bruttoregisterton har tecknats hos de europeiska varven. Den nödvändiga minskningen av varvskapaciteten får således bäras främst av de gamla varvsländerna i Västeuropa och Japan. Detta innebär, jämfört med i dag, sannolikt en minskad efterfrågan för svenska varv. Jag är dock övertygad om att den svenska varvsindustrin med det stora kunnande som där finns och den effektiva produktionsapparat som svenska varv kan visa upp kommer att hävda sig väl i framtiden. I samband med riksdagsbeslutet i våras angående varvsfrågorna framhölls för år 1979 bl.a. att planeringen borde vara inriktad på att ytterligare sysselsättningsminskningar kunde komma att bli nödvändiga, förutom den sysselsättningsreduktion om ca 30 96 jag tidigare nämnt. Jag tror att en sådan planering, med hänsyn till den internationella överkapaciteten inom varvsindustrin, tyvärr kan vara nödvändig. Det är dock väsentligt att åtgärder snarast sätts in i syfte att få en samlad bild av de stora åtaganden som staten har accepterat inom varvsområdet och finna medel för en smidig anpassning av den svenska varvsindustrin till de internationella förhållandena. Givetvis kommer hänsyn härvid att tas till i första hand sysselsättningsaspekterna och möjligheterna till alternativ sysselsättning för varvsföretagen. Jag har mot denna bakgrund tillsatt en särskild analysgrupp med uppgift att analysera en långsiktig verksamhetsplan för en statlig varvskon 103 cern och utarbeta förslag till omfattning och form för statligt kapitaltillskott till denna. Detta förslag skall baseras på en analys av sysselsättningsmässiga och finansiella konsekvenser av olika neddragningsalternativ. I det sammanhanget har gruppen också att analysera riskerna med produktion av fartyg i egen regi.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är naturligtvis den allvarliga situation som den svenska varvsindustrin, i likhet med varvsindustrin i världen i övrigt, f.n. befinner sig i. Sedan redare och bankkapital i vårt land under en lång rad av år utnyttjat varven och varvsarbetarna för sina spekulationer och använt varven ömsom som mjölkko och ömsom som avskrivningsobjekt, tvingas staten till stödåtgärder och ekonomisk uppstädning. Men inte heller genom dessa åtgärder har man lyckats förhindra att det blivit allvarliga konsekvenser för varvsarbetarna. För min egen hemstad Göteborg har detta t.ex. inneburit följande: Först lade man ner Lindholmens varv. Kort därefter påbörjades nedläggningen av Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Nu har man kommit in i den fasen att man varslar om permitteringar för stora grupper på det tredje varvet, Götaverken, allt i syfte att, som man sade, ”anpassa vår varvsproduktion till världsmarknadens behov”. Den planerade nedskärningen uppgick då till ca 30 96. För att inte riskera alltför drastiska konsekvenser gav staten ett stöd, som innebar att man byggde för lagerproduktion; fartyg byggdes och byggs fortfarande för att läggas i landets fjordar. Under den gångna valrörelsen talades det mycket om att staten hade räddat jobben för varvsarbetarna. Men kort därefter kom det nya varningssignaler — inte ens den trettioprocentiga nedskärningen skulle vara tillräcklig, vilket också framgår av det svar statsrådet Åsling har lämnat. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in, innebär detta att tusentals varvsarbetare — såväl de som är direkt anställda av varven som de som är indirekt anställda av entreprenadföretag — ställs utan jobb. Att insatserna måste göras av staten råder det inget som helst tvivel om. Det privata kapitalet kommer inte att bidra till lösningen av den kris som kapitalägarna i stor utsträckning skapat själva. Under den period som svensk varvsindustri, med statligt stöd, har producerat fartyg på lager har svenska redare lagt ut stora beställningar utanför vårt lands gränser. Jag menar inte ett ögonblick att vi skall förfalla till något slags protektionism, ej heller att vi skall motverka den industriella utvecklingen i tredje världens länder, som statsrådet Åsling säger i sitt svar. Men det måste också finnas ett ansvar för att svenska varvsarbetares yrkesskicklighet tillvaratas. Av svaret kan man utläsa att beslutet om kapitaltillskott till varvsindustrin skall fullföjas. Dessutom kan man utläsa att en analysgrupp tillsatts. Då måste man fråga sig: Vad skall analysgruppen ägna sig åt? Nr 27 Det är mycket viktigt att analysgruppen noga undersöker vilka behov Tisdagen den av tonnage som finns bland de nya och progressiva länderna. Jag tror 16 november 1976 att där finns ett behov av tonnage, men att man, på grund av bristande = kapital, tvingats ut på en mycket dyr chartermarknad. Kanske svenska Om varvsindustrins krediter till dessa länder, för fartygsbyggnation, på sikt vore bättre än problem den lagerproduktion varven f. n. ägnar sig åt. Även de socialistiska staterna har behov av tonnage, främst speciallastfartyg och fartyg av icke serietillverkningskaraktär. Men även här krävs säkert krediter. Ytterligare en uppgift för den tillsatta analysgruppen bör vara att sätta in varven i ett större sammanhang, att söka skapa en statlig produktionskedja som 'sträcker sig från malmens brytning över förädlingen till fartygsproduktionen och ett statligt rederi. Jag menar inte att en sådan statlig produktionskedja skulle kunna stå över och helt avvika från det omgivande kapitalistiska samhällets ekonomiska spel, men det skulle ändå skapas möjligheter för en bättre planering av såväl varvsproduktionen som kompletteringsverksamheten, bättre möjligheter till insyn och bättre möjligheter till påverkan. Och det skulle definitivt förhindra att varven på nytt blir brickor i rederiers och bankers spel. Till sist några ord med anledning av herr Åslings synpunkter, vilka inte framkommit i svaret men i övriga kommentarer, att Göteborg skulle vara en så expansiv region att man där skulle kunna hitta alternativa sysselsättningar för de jobb som försvinner. Tyvärr är inte situationen sådan att Göteborg tillförs nya sysselsättningstillfällen ens i den omfattningen att de räcker för att kompensera de arbetstillfällen som redan bortfallit. Det tidigare stora problemet i regionen — framför allt i staden — med obalans mellan tung och lätt industri tenderar nu att balanseras på det sättet att den tunga industrin hotar att nå lika låg sysselsättningsgrad som den lätta industrin. Det var inte den typen av balans vi eftersträvade. Nu är jag väl medveten om att det är många orter i vårt land där frågan är precis lika akut som i Göteborg. Därför måste analysgruppens aktuella målsättningen vara, inte att ytterligare skära ned — bl.a. varvsindustrin — utan att förbereda en övergång av produktionen till andra fartygstyper och en mycket stor satsning på utbyggnad av kompletteringsindustrier samt att söka nya marknader för produkterna. På det sättet tror jag att sysselsättningen skulle kunna räddas. Jag vill fråga herr Åsling: Är detta målsättningen för analysgruppen? Jag har också ställt frågan vilka åtgärder regeringen ämnar vidta och fått reda på att man tänker följa upp beslutet om kapitaltillskott, och jag har även fått reda på att man skall tillsätta en analysgrupp. Men vad har regeringen för uppfattning om vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta? Analysgruppen kan arbeta, men i takt med dess arbete permitteras allt fler arbetare, och den utvecklingen kan inte tolereras.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Åsling för svaret på mina två frågor. Den första frågan gällde huruvida regeringen hade för avsikt att fullfölja intentionerna bakom riksdagsbeslutet om varvsindustrin och säkerställa det kapitaltillskott som erfordras för Göteborgsvarven. Där har jag fått ett entydigt svar att regeringen avser att begära medel av riksdagen så att det kapitaltillskott som erfordras för Götaverkens del kommer att säkerställas. Jag är utomordentligt tacksam för att ha fått ett entydigt svar på den punkten. Men i övrigt får jag tyvärr konstatera att svaret är luddigt och oklart beträffande huruvida regeringen kommer att vidta åtgärder som tryggar en sysselsättningsnivå som vi i riksdagen så sent som i maj 1976 var ense om — och då samtliga de tre borgerliga partierna stod bakom riksdagsbeslutet. Jag kan exemplifiera oklarheten genom att citera vad herr Åsling själv säger i sitt svar: ”Regeringen har i huvudsak ——-— accepterat de intentioner som riksdagsbeslutet i våras gav uttryck för.” Vad menas med det — i huvudsak? Har regeringen accepterat riksdagsbeslutet eller inte? Sedan framhåller herr Åsling: ”Tredje världens länder har fortsatt att i snabb takt bygga ut sin fartygsproduktionskapacitet och vi kan knappast gentemot dessa länder hävda att den svenska varvsindustrin skall prioriteras på bekostnad av den industriella utvecklingen där.” Men vem har hävdat det? Riksdagsbeslutet innebar ju att vi som enda varvsnation i världen beslutade oss för att dra ned vår kapacitet med 30 96. Det innebär inte att vi prioriterar vår varvsindustri på de fattiga ländernas bekostnad. Vad är det vi skall sträva efter? Jo, naturligtvis att övriga varvsnationer fullföljer de intentioner som varvsnationerna var överens om, nämligen att minska varvskapaciteten. Det får ju inte bli så att bara en av varvsnationerna, ett enda land, svarar för neddragningen av varvskapaciteten. Skall vi fullfölja intentionerna och se till att överkapaciteten försvinner innebär det i princip, herr Åsling, att vi skall ta bort hela den svenska varvsindustrin. Så sent som i början på det här året var man ju överens om att det finns en överkapacitet på ungefär 30 96. Herr Åsling säger sedan i svaret att av de nya order som placerats under första halvåret 1976 inte mindre än fem miljoner bruttoregisterton avser de fattiga länderna och Japan. Men hur mycket av de fem miljonerna svarar Japan för? Jo, den alldeles övervägande delen. Japan är världens största varvsnation. Ta kontakt med den japanska regeringen och försök få den att acceptera den målsättning som världens varvsnationer var överens om, att varvskapaciteten skall minskas med 30 96. Det är ju de övriga varvsnationerna som skall följa Sveriges exempel och minska sin kapacitet — inte de fattiga länderna. Därför kommer frågan naturligt: Har regeringen för avsikt att påverka övriga stora varvsnationer — Japan och varvsnationerna i Europa — att fullfölja de planer på att — Nr 27 minska varvskapaciteten som nationerna tidigare varit överens om? Det Tisdagen den är väl ändå inte meningen att det bara är Sverige som skall svara för 16 november 1976 den minskningen? SR as rn EN Sedan gäller det — och det är den viktigaste frågan som jag vill komma Om varvsindustrins till — planeringen för framtiden. Det är en defaitistisk och negativ syn = problem i industriministerns svar. Han har där ryckt ut en mening från varvspropositionen i maj i vilken det står att planeringen borde vara inriktad på att ytterligare sysselsättningsminskningar kunde komma att bli nödvändiga efter 1978 utöver de 30 procenten. Men, herr Åsling, med anledning av en passus i propositionen väckte jag tillsammans med Jan Bergqvist i Göteborg en motion som behandlades av näringsutskottet. Utskottets betänkande var emellertid något oklart. Men motionens syfte var att man inte skulle ha denna negativa syn på planeringen, nämligen en ytterligare reduktion av sysselsättningsnivån vid de svenska varven. Eftersom det var oklart hur man skulle tolka utskottsbetänkandet och därmed riksdagsbeslutet i maj 1976, ställde jag under debatten här i kammaren till utskottets talesman frågan hur man skulle tolka utskottsbetänkandet på den punkten.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 Längre fram i debatten återkom den dåvarande industriministern Rune Johansson, och jag skall citera vad han då yttrade: ”Herr Hugosson har varit ängslig för vad som sker efter 1979. Ja, det är riktigt att vi i propositionen har skrivit att vi inte får utesluta att vi kan ha svårigheter också 1979. Men det har varit mer en varningslampa, en signal, inför att även om det beslut som vi fattar i dag —- som jag hoppas — om lagerproduktion visserligen löser problemen efter en nedbantning t.o.m. 1978, måste vi mycket snart återkomma till vad som skall kunna göras 1979. Låt mig klart säga ifrån att våra ambitioner bör vara att hålla sysselsättningen på den nivå som vi uppnår 1978 också framöver, efter 1978.

Då är det mycket intressant att få litet klarare besked om vad det är för direktiv som herr Åsling har gett analysgruppen. På den punkten är interpellationssvaret mycket oklart. Men om jag har fått riktiga uppgifter, har herr Åsling lämnat analysgruppen följande direktiv. Man skall undersöka möjligheterna till en ytterligare kapacitetsreduktion med 20 96 107 och till en ytterligare sänkning av sysselsättningsnivån vid de svenska varven med 20 96. Majbeslutet innebär en reduktion på 4 800-5 000 jobb i Göteborg. Skall vi plussa på med ytterligare 20 26? Ja, då drabbas Göteborg av en ytterligare reduktion på 3 500—4 000 arbetstillfällen. Är detta regeringens mål, eftersom herr Åsling har gett analysgruppen sådana direktiv? Vidare har analysgruppen fått i uppgift att studera riskerna med lagerproduktion av fartyg. Det är klart att det i den nuvarande internationella varvskonjunkturen finns stora risker med lagerproduktion. Man behöver inte tillsätta en analysgrupp för att konstatera det. Men i ett läge med en internationell nedgång för varvsindustrin, som kanske kommer att vara några år, måste vi ju ta vissa risker. Som herr Hagel sade måste staten lämna det kapitaltillskott som erfordras för att man skall kunna klara hela denna bransch, där Sverige har ett kunnande, en kapacitet och en organisation som kanske inget annat land i världen. Under en sådan nedgångsperiod får naturligtvis staten gå in och ta riskerna och se till att produktionskapaciteten bibehålls, så att vi kan klara varvsproduktionen när, som man bedömer, bättre varvskonjunkturer inträder 1980-1981. Vidare skall analysgruppen utarbeta en långtidsplan för AB Statsvarv, eller vad det nu skall kallas. Det är naturligtvis inte den allra bästa tidpunkten att sätta sig ned och utarbeta en långtidsplan för ett statligt varvsaktiebolag. Man kan lätt räkna ut vad det blir för långtidsplan analysgruppen kan komma fram till i en situation när konjunkturen är dyster. Det är inte underligt att det råder stor oro bland anställda vid de svenska varven i allmänhet och vid Götaverken i Göteborg i synnerhet. Sedan skall analysgruppen utföra en hel del andra uppgifter. Bl. a. skall den genomföra underleverantörsstudier, och det tror jag är utomordentligt viktigt. Vi har tidigare haft den uppfattningen att mot en varvsarbetare svarar en arbetare vid en annan industri — en underleverantör, ofta ett mindre företag. Herr Åsling hade förmånen att få vara i Göteborg en vecka före valet, då herr Åsling och jag deltog i en diskussion om de små och medelstora företagens situation. Herr Åsling lovade då att om han bara kom i regeringsställning skulle han verkligen se till att skapa gynnsamma betingelser för de små och medelstora företagen. Om vi skall reducera svensk varvsindustri — utöver de 30 96 som riksdagen har beslutat om — med ytterligare 20 96, vilket alltså gör 3 500—4 000 varvsarbetare i Göteborg, innebär det att 5 000 anställda vid de små och medelstora företagen, som är underleverantörer till de svenska varven, blir utan arbete. Det skulle alltså vara en björntjänst mot de små och medelstora företagen som herr Åsling börjar sin bana som industriminister med! I det nämnda sammanhanget kom vi också att diskutera sysselsättningen i framtiden. Då sade herr Åsling: Om vi vinner valet skall vi se till att skapa 400 000 nya jobb i det här landet, och jobben skall vara jämnt fördelade över hela landet. — Storgöteborgsområdet omfattar unge fär 8-10 96 av landets befolkning. Om vi räknar lågt skulle vi i Gö Nr 27 teborgsområdet alltså få 35 000 jobb av de 400 000 nya jobben, och dem Tisdagen den behöver vi mer än väl om vi skall klara sysselsättningsnivån. Det som 16 november 1976 har oroat oss som representerar framför allt Göteborg och Västsverige = i Övrigt, är ett uttalande av herr Åsling som återgavs i Dagens Nyheter Om varvsindustrins den 28 oktober. Jag skall be att direkt få citera vad som stod i Dagens problem Nyheter: ”Det kan bli nödvändigt med ytterligare nedbantningar inom varvsindustrin. ——-— När och hur stora dessa neddragningar blir är ännu inte beslutat. Ett förslag kommer inom ett par veckor.” — Nu har vi fått veta att förslaget inte kommer på ännu ett tag. — ”En neddragning skulle framför allt drabba Göteborg.

Situationen när det gäller expansionen i Göteborg, herr Åsling, är att vi blivit av med en befolkning på 8 000-10 000 per år under de senaste fem åren och att det har försvunnit ungefär 10 000 jobb på'ett par tre år inom industrin i Göteborg. Det är alltså den expansiva region som herr Åsling uttalar sig om! Det är alltså den regionen — och det är det som är det allvarliga — som nu riskerar att få ytterligare problem, om man skulle gå vidare med att reducera svensk varvsindustri. Det blir ett hårt slag och man har stora bekymmer i dag att klara nedbantningen med 30 96. Det är alltså bortemot 5 000 jobb. Vid Götaverken kommer säkerligen 500-600 tjänstemän att få utomordentliga svårigheter att över huvud taget hitta några jobb. Det skulle bli rena katastrofen. Jag skall också gärna återkomma senare i debatten, herr Åsling, med ett exempel som visar att det icke bara är inom varvsindustrin utan över hela fältet som industristaden Göteborg har bekymmer.

Svensk varvsindustri har under årens lopp lämnat ett gott tillskott till vår handelsbalans och vår bytesbalans, och det bör den också kunna lämna i framtiden, när den nuvarande svåra internationella varvskrisen är över. Man kan alltså se det stöd från samhället som nu erfordras till svensk varvsindustri under ett par års tid som en investering för framtiden för att bevara en för landet väsentlig näring. Jag vill ge uttryck för den förhoppningen att herr Åsling tar avstånd från sina uttalanden i Dagens Nyheter den 28 oktober och vill se på svensk varvsindustri med en viss positiv framtidstro, även om — det medger jag gärna — den internationella varvskonjunkturen i dag är mycket dyster. Det gäller nu att klara den svenska varvsindustrin över denna svacka. Svensk varvsindustri har under årens lopp ständigt drabbats av sådana här kriser, men genom statligt engagemang och samhälleligt stöd 109 har vi lyckats klara oss relativt hyggligt. Det är min förhoppning att industriministern vill medverka till att vi gör det även i fortsättningen.

Herr talman! Jag är tacksam för herr Hugossons beskrivning av situationen i Göteborg och speciellt för den del av hans karakteristik som gick ut på att det förekommer bekymmer över hela fältet. Det är det första erkännande jag har fått från socialdemokratiskt håll när det gäller situationen i svenskt näringsliv i dag. Tack för det, herr Hugosson! Jag hoppas att jag inte sårar den göteborgska självkänslan om jag säger att även det göteborgska näringslivet är en del av den svenska ekonomin och som sådant ganska karakteristiskt för den situation vi f. n. har att arbeta i. Det är också mot den bakgrunden man får se min beskrivning av Göteborg som en expansiv region. I jämförelse med många andra delar av vårt land är Göteborg expansivt, i synnerhet i den bemärkelsen att Göteborg har ett rikt fasetterat näringsliv, som har större möjligheter att klara omställningsproblem än näringslivet på praktiskt taget vilka orter som helst i Sverige i övrigt. Men jag erkänner att problemen är allvarliga, och jag vill tillägga att vi i regeringen skall göra allt vad vi kan för att bemästra sysselsättningskonsekvenserna av den strukturrationalisering som även varvsindustrin genomgår. Jag vill till herr Hagel först säga att jag tycker att hans rundmålning av marknaden för rederinäringen och därmed för varvsindustrin är ganska orealistisk mot bakgrund av den aktuella situationen. Marknaden är f. n. mycket pressad, med mycket låga priser, och den ljusning vid horisonten som man länge har spanat efter förefaller att dröja. Det är mot den bakgrunden som jag alltså har sagt att jag ifrågasätter om en 30-procentig nedskärning räcker. Det är den nu tillsatta analysgruppens sak att närmare analysera olika alternativ för de svenska varven, enkannerligen de svenska varven med statligt ägande, och deras produktionsnivå. Här gäller det en fråga om vad riksdagen är villig att satsa av ekonomiska resurser för att upprätthålla en varvsindustri, och den frågan kommer det att bli anledning att återkomma till. Herr Hugosson har talat mycket om mitt svar — att det var oklart på vissa punkter och att riksdagsbeslutet skulle ha inneburit några absoluta garantier. Jag måste uppfatta herr Hugossons yttrande så, att man från riksdagens sida har utfäst sig att garantera att en nedbantning med mer än 30 96 inte skulle bli nödvändig. Så är det dock inte, herr Hugosson. Riksdagsbeslutet lämnade inga sådana garantier. Den analys av varvsindustrins situation som vi nu är i full färd med att göra ger vid handen att det hade varit mycket oklokt av Sveriges riksdag att på det beslutsunderlag som då fanns fastställa produktionsnivån på den höjden.

Annars blir marknadsutsikterna gi — Nr 27 vetvis inte bättre. Det är självklart, det skulle jag inte behöva påpeka Tisdagen den här, att sådana åtgärder nu vidtas. 16 november 1976 Herr Hugosson har uppehållit sig ganska mycket vid planeringen för framtiden. Han förvånade mig även i det avseendet genom att vilja antyda Om varvsindustrins att man i nu rådande konjunkturläge inte borde framtidsplanera — pla = problem nerna kunde bli för dystra. Hur menar herr Hugosson att man skulle kunna tillhandahålla riksdagen ett beslutsunderlag av fakta som är realistiskt och som fyller de anspråk som riksdagen har rätt att ställa, om man inte har en långtidsplanering — låt vara att situationen i dag och framemot år 1979 ser dyster ut? Det är ganska självklart att analysgruppen också måste syssla med att studera denna fråga i ett längre perspektiv. Herr Hugosson ger här sin egen beskrivning av analysgruppens direktiv, och det är intressant att höra dem relaterade på detta sätt. Det är emellertid en ganska fragmentarisk och delvis missvisande bild av direktiven som herr Hugosson relaterar. Det väsentliga måste ju vara att analysgruppen förutsättningslöst ser över hela frågan om varvsindustrin, speciellt med hänsyn till det statliga ägarengagemanget.

Herr talman! Det problem som vi nu diskuterar är egentligen intenting annat än att behovet av stora båtar inte på långt när är så stort som tillgången på stora båtar, i varje fall om man med tillgång menar vad som är önskvärt ifall man bara ser till sysselsättningen för dem som i dag jobbar på varven. I det långa loppet är emellertid inte sysselsättningsmotivet allena avgörande för produktionen. Det går inte hur länge som helst att blunda för verkligheten. Syftet med all produktion är naturligtvis på sikt konsumtion. Första förutsättningen för att bygga båtar är naturligtvis att det behövs båtar. Ibland måste sådana självklarheter sägas. Problemet nu är ju broslagningen över till förändrad produktion när det som man producerar inte finner avsättning. Här har naturligtvis statens åtgärder för varven spelat en viktig och tacksam roll, men i det långa loppet går det inte med konstgjord andning; den blir lätt något av Döbelns medicin. Därför gäller det att försöka finna — i största möjliga utsträckning åtminstone — annan och mera meningsfull produktion för den personal och de anläggningar som finns på våra varv. Vad mera, eller kanske rättare sagt vad nytt kan staten hitta på med hänsyn till att båtar lämpligen inte byggs då behov av dem inte föreligger i samma omfattning som tidigare? Brainstorming kring dessa frågeställningar är absolut nödvändig, och sådan pågår på olika håll; jag föreställer mig att den analysgrupp som herr Åsling talade om ägnar sig åt helt förutsättningslös brainstorming härvidlag. Jag kan passa på att omnämna ett projekt som är tänkt att utföras på Lindholmens varvsområde, där ju ingen reguljär verksamhet längre LU äger rum. Det är ett initiativ som togs av Götaverken och som riktar sig till den tunga industrin, och man menade att Lindholmen skulle utgöra en plats där utbildning och utveckling förenas med produktionsuppgifter. Bakom detta står Göteborgsvarven, länsarbetsnämnden, Metalls avdelning 41, Industritjänstemannaförbundet, Verkstadsföreningen, styrelsen för teknisk utveckling, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs kommun och andra. Hela idén bygger på att man skall producera utbildning och utveckling för den tunga industrins behov på just det här området, att utbildning och utveckling förenas med produktionsuppgifter, att man får en realistisk produktion i full skala osv. I en sådan brainstormning skulle jag alldeles speciellt vilja ställa frågan, vad det kan finnas för behov av tillverkning av vad vi kan kalla experimentell framtida teknik. Den tekniska utvecklingen kräver alltmera av samhällets stöd i ekonomiskt avseende, i organisatoriskt avseende, i tekniskt avseende och kanske alldeles särskilt i avseende på möjligheten till experimentell fullskaleproduktion. Låt mig ta ett exempel från det aktuella energiområdet. Med all rätt börjar vi äntligen få en mera meningsfull diskussion kring exempelvis vindkraftverk. Men det räcker inte med till intet förpliktande demonstrationsanföranden, det räcker inte med deklarationer och god vilja, utan det krävs konkret handling, och det krävs tillverkning i full skala för att utveckla en teknik. Att den måste få försökskaraktär säger sig självt.

Herr talman! Jag frågar mig om inte just detta är någonting för den analysgrupp som industriministern nämnde i sitt interpellationssvar.

Herr talman! Herr industriministern säger att jag har gjort gällande att det råder bekymmer över hela fältet och att det är det första erkännande han har fått sedan han kom in i regeringen av att det skulle finnas bekymmer inom svenskt näringsliv. Det är det mångomtalade dukade bordet som herr Åsling så gärna återkommer till — det yttrande som fälldes av förutvarande statsministern Palme när han påpekade att det är en utomordentligt gynnsam situation som råder i det här landet. Men herr Åsling har ju den senaste treårsperioden i riksdagen suttit som ordförande i finansutskottet, som är det riksdagsutskott som följer den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken i vårt land. I sin funktion som ordförande i finansutskottet kan herr Åsling väl ändå icke ha undgått att notera att vi har strukturproblem inom svenskt näringsliv? Det kan inte ha varit någon nyhet för herr Åsling, när han tillträdde sin post som industriminister, att det fanns bekymmer inom svensk varvsindustri eller svensk stålindustri eller svensk tekoindustri. Detta tar herr Åsling som utgångspunkt när han nu angriper socialde Nr 27 mokratin för att vi skulle ha försökt dölja någonting på den här punkten. Tisdagen den I maj månad diskuterade vi svensk varvsindustri, och alla i den här 16 november 1976 kammaren — jag förmodar även herr Åsling — fick väl då klart för sig — att vi befinner oss i en besvärlig varvskonjunktur. Om varvsindustrins Man brukar från den borgerliga regeringens sida gå ut och säga att — problem kostnadsläget är för högt i den svenska ekonomin. Vad menar man med det? Jo, att de svenska lönerna är för höga. Varvsjobbarna i Göteborg har för höga löner, tekoindustrins anställda har för höga löner. Men förlusterna för Götaverken, som riksdagen måste gå in och täcka, har ju inte ett dugg med det svenska kostnadsläget att göra. Herr Åsling vet precis lika väl som jag att huvudparten av Götaverkens förluster har samband med den internationella valutasituationen och icke alls med det svenska kostnadsläget. Riksdagsbeslutet ger oss möjligheter att skära ned ytterligare, säger herr Åsling vidare. Det som skedde den 28 maj, när vi här i kammaren tog beslutet, var att det sattes som ett mål att vi icke skulle göra ytterligare nedskärningar. En enhällig riksdag fattade det beslutet, bortsett från kommunisterna som över huvud taget inte ville vara med om att ge något stöd till svensk varvsindustri utan pratade allmänt om nationalisering. Det har alltså hänt någonting sedan den 28 maj för herr Åsling, ty då var han med om att fatta det här beslutet. Nu har herr Åsling gett direktiv till analysgruppen att räkna dels på en reduktion med 20 96, dels på konsekvenserna av att lägga ned ett varv. Om jag redovisar analysgruppens direktiv pragmatiskt beror det på att jag icke har fått se dem in extenso. Jag tycker att det hade varit lämpligt, när herr Hagel har interpellerat och jag har ställt en fråga, att vi hade fått en klar bild av vilka intentioner industriministern har för den här analysgruppen.

Jag menar att under denna korta tid och i den dystra varvssituation som världen befinner sig i nu, finns det risker för att man målar i alltför mörka färger för framtiden. Det är det som man är orolig för i en varvsstad som Göteborg. I Landskrona är man orolig för att Öresundsvarvet skall läggas ned. Det är den oron som jag försöker att i någon mån kanalisera till industriministern, när man tvingar en analysgrupp att mycket snabbt i en besvärlig situation internationellt sett göra en långtidsplan. Man får ha is i magen även i en sådan här internationell konjunktursituation och se till att samhället tar ansvaret för sysselsättningen. Vidare menar jag att man måste ge de anställda garantier. Jag skall gärna återkomma till detta med det mångfasetterade näringslivet i Göteborg, min tid är i det närmaste slut i den här replikomgången. Jag 13 oroar mig när herr Åsling upprepar vad han sade i Dagens Nyheter — att det inte blir några problem för Göteborg därför att man där har ett mångfasetterat näringsliv.

Herr talman! Herr Åsling säger att jag gör mig skyldig till en skönmålning av situationen på världsmarknaden när det gäller byggnation av fartyg osv. Det är egentligen inte en riktig beskrivning av vad jag anförde. Jag var helt klar över att situationen är besvärlig. Jag begriper att orsaken till att de svenska fjordarna ligger fulla av tankfartyg inte är att det skulle finnas stort behov av tankfartyg på världsmarknaden - för då hade de varit sålda. Men vad jag vill hävda är att anledningen till att det ligger så många tankfartyg i de svenska fjordarna är att man deltog i en spekulation i byggandet av tanktonnage under en period därför att det var väldigt lukrativt. Man byggde upp en hel varvsrörelse som var anpassad för att framställa tanktonnage. När det sedan inträder en situation då behovet av tankfartyg är tillfredsställt och det krävs andra typer av fartygsbyggen, då menar jag att det inte räcker med att bara lägga ut miljontals kronor på att trygga sysselsättningen, som vi säger, utan då måste man verkligen trygga sysselsättningen på sikt och skapa förutsättningar för att komma in på de kommande marknaderna. Och det är icke tankfartyg utan speciallastfartyg som kommer att byggas i framtiden. Sedan visade jag också på att det kanske finns marknader utanför det som är normalt, det som vi brukar ägna oss åt. Med tanke på den allvarliga situationen bör man undersöka i vilken utsträckning det kanske vore bättre att vi använde våra resurser till att ge krediter åt länder som uppenbarligen har behov av tonnage, så att de tvingades att gå ut på den dyra chartermarknaden, i stället för att ge krediterna till att bygga tankfartyg och lägga i våra fjordar. Detta var ingen skönmålning av situationen. Dessutom underströk jag att jag är klart medveten om att varvsindustrin under nästan alla år då den fungerat har arbetat med toppar och vågdalar, eftersom marknaden är av den karaktären. Därför gäller det att man också anslår medel så att kompletteringsaktiviteter kan skapas inom varvsindustrin. Då kan herr Åsling säga att vi inte talar om varvsverksamhet längre. Men jag ser inga vattentäta skott mellan dessa aktiviteter, utan jag menar att man inom varvsindustrin skall ägna sig åt kompletteringsverksamheter. Men det kommer i så fall att krävas att staten ger bidrag för att bygga ut den typen av aktiviteter. Man säger att det är så otroligt mörkt. Ja, visst ser det mörkt ut. Men låt oss då se efter vad det är som gjort att det blivit så mörkt. Vi har under många år haft en blomstrande tid på våra varv. Men ägarförhållandet har varit sådant att man kunnat föra ut pengarna ur vårt land, placera dem i varvindustrier eller rederier i andra länder. De pengar som alltså nu skulle behöva användas för att klara av dessa vågdalar Nr 27 finns inte längre i vårt land. Tisdagen den Låt mig också fästa uppmärksamheten på att samtidigt som varvskrisen 16 november 1976 har accentuerats i vårt eget land har ett enda rederi förlagt beställningar I på tolv fartyg utanför landets gränser. Det visar alltså på att det fortfarande — Om varvsindustrins finns behov av fartyg. Men vilken typ av fartyg gäller det och var skall — problem de byggas någonstans? Det är helt klart att redarna inte tarsitt ansvar för den situation som de försatt varvsindustrin i, utan det måste vi politiker göra. Jag tror inte att varvssituationen är ljus — långt därifrån. Jag vill också säga ungefär som herr Hugosson: Gå inte omkring som ett eko och tala om vilken expansiv region som den göteborgska regionen är, för det är ingen korrekt teckning av situationen. Göteborgsregionen har under de senaste åren förlorat allt fler arbetstillfällen och det blir ett alltmer akut problem. Vi orkar inte med en 50-procentig nedskärning av varvsindustrin. Den skulle få mycket allvarliga konsekvenser och drabba Göteborg mycket hårt.

Herr talman! Herr Holger Bergqvist i Göteborg talade om att man skulle kunna utnyttja varvens produktionsresurser till att utveckla experimentell framtida teknik, och herr Hagel antydde en liknande tanke. Det är självklart att man i det här läget måste kunna ha även sådana synpunkter med i bilden när man prövar varvsindustrins framtid. Det finns ju, som jag sade tidigare, ett stort kunnande och betydande produktionsresurser som skulle kunna nyttiggöras. Herr Hugosson vidhåller att det inte är någon nyhet detta med problemen i varven, tekoindustrin, glasbranschen, stålbranschen etc. Det är riktigt — men vari, herr Hugosson, bestod då det mångomtalade dukade bordet? Kan vi äntligen få en liten analys av detta? Målsättningen är naturligtvis att inte göra större nedskärningar i svensk varvsindustri än som är absolut nödvändiga. Frågan kommer ju under riksdagens prövning, och då får vi ta ställning till vilka resurser vi kan disponera för att rädda så mycket som möjligt av svensk varvsnäring åt framtiden. Det blir en avvägning när det gäller dispositionen av resurserna inom handelsstålindustrin, specialstålindustrin, tekobranschen, glasindustrin etc. Den avvägningen kommer riksdagen att få göra. Men jag kan försäkra kammarens ledamöter att det blir en ganska smärtsam avvägning med tanke på de stora problem som finns f. n. Det är självklart så — det vill jag betona med anledning av vad herr Hugosson sade — att samhället måste garantera sysselsättningen, och vi måste hitta vägar för att trygga människornas anspråk på sysselsättning. Jag har fått dokumenterad den uppenbara oro som finns i Göteborgsområdet. Jag förstår den och känner med dem som är oroade, men jag måste samtidigt säga att när jag studerar möjligheterna att under en längre tidrymd bemästra svårigheterna är jag relativt optimistisk. 115 Herr Hugosson säger att Göteborgs folkmängd har minskat. Det är riktigt när det gäller Göteborgs kommun, men hur är det med Göteborgs region? Såvitt jag vet har regionen inte haft någon negativ befolkningsutveckling. Jag tror att det bland befintliga industrier i Göteborg finns mycken potentiell utvecklingskraft och förmåga som kan komma till god nytta när det gäller att trygga sysselsättningen, men i sista hand är det naturligtvis samhället som måste inskrida med garantier. Jag vill till sist bara säga att när herr Hagel menar att man måste skapa förutsättningar för att komma in på världsmarknaden med svensktillverkade fartyg och att man måste ge krediter till länder som skulle behöva sådana, är det en fråga som för mycket längre och har helt andra aspekter än vår trots allt ganska avgränsade varvskris.

Herr talman! Herr Åsling och jag skall väl inte ta upp någon valdebatt i efterhand. När herr Åsling frågar vari det dukade bordet består kan jag bara konstatera att då den borgerliga regeringen övertog ansvaret i svensk politik hade vi den högsta sysselsättningen vi någonsin haft. Vi har skapat 240 000 nya jobb genom den socialdemokratiska regeringens aktiva ekonomiska politik och aktiva arbetsmarknadspolitik under tre år. Vi har fått en reallöneförbättring under tre år på 13-14 96 samtidigt som det i vår omvärld finns 17-18 miljoner som har gått arbetslösa och fått sänkta eller oförändrade reallöner. Det är en helt annan situation, herr Åsling, att vara industriminister i ett av de västeuropeiska länderna med en arbetslöshet på 4-5 96. Herr Åsling går här till dukat bord med en hög och jämn sysselsättning. Men när herr Åsling möter problem inom vissa branscher på grund av strukturomvandling och annat blir han förvånad. Herr Åsling är relativt optimistisk och säger att det nog skall klara sig men att samhället i sista hand får ingripa. Det anser jag vara fel. I en strukturomvandling och i den internationella konjunktursituation vi befinner oss när det gäller svensk varvsindustri skall inte samhället vänta och ingripa i sista hand utan gå i främsta ledet för att kunna klara varvsindustrin över den här svackan. Vi har exempel på att det privata kapitalet inte klarat detta. Därför är det litet oroväckande när herr Åsling i ett tidigare inlägg sade att det framför allt är inom den statliga varvsindustrin som man måste göra nedskärningar. Det skulle innebära Götaverken, Öresundsvarvet och kanske Uddevallavarvet. Det är alltså västkusten som skulle drabbas. Göteborg har ett mångfasetterat näringsliv och det finns inga problem där, menade herr Åsling. Jag skall ge herr Åsling en liten lista på problem som vi står inför. Inom Volvo — ett stort och bra företag — räknar man med en minskning på 1300-1 500 sysselsatta från hösten 1976 t.o.m. 1980. Inom PLM i Surte — ett annat privat företag — har drygt 200 arbetstillfällen försvunnit sedan förra året. Företaget har 420 anställda i dag och de riskerar att bli av med sina jobb 1978-1979. Anställningsstopp Nr 27 råder. Varven har vi pratat om, där det finns beslut om nedläggning av 4 800 jobb. Herr Åsling hotar med ytterligare 20 96, som gör 3 500-4 000 i Göteborg. Hamnoch sjöfartsverksamheten minskar som en följd av den situation jag talat om här. Det allvarliga är att när de stora tunga industrierna genom rationaliseringar osv. minskar sin sysselsättningsnivå, minskar också möjligheterna för de små och medelstora företagen, som framför allt finns i regionens perifera områden, i glesbygdsdelen i västra Sverige. Det är de små verkstäderna som riskerar att förlora jobben som en följd av situationen i varvsområdet. Det enda område, herr Åsling, där det finns ett visst expansionsutrymme är inom den kommunala sektorn och landstingssektorn. Där har vi haft en borgerlig majoritet i tio år och servicenivån är utomordentligt låg. Men socialdemokraterna övertar nu ansvaret i Göteborg med en ekonomi som tyvärr visar ett underskott på bortemot ett par hundra miljoner. Det är naturligtvis inte så lätt för kommunen att i den takt som man skulle önska bygga ut den kommunala servicen på barnomsorgens, åldringsvårdens och sjukvårdens område. Det finns stora behov att täcka men även här lägger ekonomiska bekymmer hinder i vägen. Men jag vill återkomma till varvsindustrin och neddragningen av 20 96. Vi är den enda varvsnation som följt målsättningen att dra ner 30 96. Dra inte ner ytterligare utan se till att andra varvsnationer fullföljer de planer som man var överens om! Få Japan att dra ned sin varvskapacitet med 30 926! Få de västeuropeiska varven att dra ned med 30 96! Jag tycker att industriministern skall ta ledigt ett par veckor och resa runt och diskutera med regeringarna i de länder som har hög varvskapacitet. Det vore väsentligt att se till att planerna i fråga om nedskärningen fullföljdes i samtliga dessa länder. Det kan inte vara rimligt att ett enda land, Sverige, skall minska sin varvsindustri. Om vi skall ge tredje världens länder ett handtag och på sikt göra det möjligt för dem att få en varvsindustri och varvskapacitet måste de stora varvsnationerna — och av dem den största, Japan — fullfölja den överenskomna planen. Jag tycker det är oroväckande när herr Åsling i dag säger att vi får acceptera ytterligare nedskärningar. Det råder stor oro bland tjänstemän och jobbare vid Göteborgsvarven. De har i dag stora svårigheter att klara sin sysselsättning genom den 30-procentiga nedskärning som riksdagen har beslutat. Och svårigheterna att klara jobben blir naturligtvis ännu större om ytterligare 3 000 — 4000 jobb försvinner.

Herr talman! Det här har utvecklat sig till något av en allmän näringspolitisk debatt och det kan kanske vara riktigt,eftersom varvsproblemen inte är isolerade. Även om herr Hugosson ena stunden säger detta, föredrar han i nästa stund en från min synpunkt rätt intressant lista på problemföretag - om man nu får uttrycka sig så generellt — som finns inom Göteborgsregionen. Det är väl ändå inte så, herr Hugosson, att t.ex. Volvos problem — i den mån man där har problem — beror på varvskrisen? Vad herr Hugosson berättar om är allmänna problem i svenskt näringsliv som är betingade av vårt höga kostnadsläge och av att vi har levt över våra tillgångar under något år. Vi har heller inte haft — i varje fall inte under det senaste året — den kraftfulla ekonomiska politik som vi förordade i finansutskottet i december i fjol och som skulle ha givit oss ett helt annat utgångsläge för de näringspolitiska åtgärder som nu är aktuella. Den enkla sanningen är att man har ackumulerat en rad problem som nu har gjort situationen akut för en rad företag, förvärrat varvskrisen, ja, medfört stora problem inom hela det svenska näringslivet. Det är detta, herr Hugosson, som är det främsta vittnesbördet om att det inte finns något dukat bord. Det var kanske en vision men inte mera. I realiteten hade man skjutit problemen framför sig, ackumulerat en rad problem som nu värker ut i sin fulla kraft. Det tycker jag herr Hugosson skall ha med när han bedömer våra reella förutsättningar att rädda så mycket som möjligt av sysselsättningen vid varven i Göteborg. Jag har inte sagt att vi skall skära ned med ytterligare 20 96; jag har sagt att analysgruppen prövar olika alternativ, och sedan får vi se vad vi i svensk ekonomi orkar med. Men vi skall inte banta svensk varvsindustri mer än nödvändigt. Eftersom staten har ett ägaransvar i de statliga varven har vi där gått till omedelbar aktion. Staten har ett ägaransvar i NJA, och därför har vi där gått till omedelbar aktion. Men i områden av näringslivet där staten inte har ett ägaransvar måste företagens ägare, företagen själva, i första hand känna ett ansvar. I sista hand måste emellertid samhället trygga sysselsättningen, vara garantin för att den enskilda människan inte kommer i kläm på grund av strukturrationaliseringen och dess konsekvenser.

Herr talman! Det skulle vara mycket intressant om industriministern eller någon annan i regeringen, som reser land och rike runt och talar om det höga svenska kostnadsläget, ville tala om vad det är ni vänder er emot när det gäller det höga kostnadsläget. Är det lönekostnaderna som är för höga, så säg då till människorna att de har för höga löner! Är det de sociala kostnaderna som är för höga — ja, säg då att vi har för bra sociala förmåner och för bra socialförsäkringar! Är det företagens lönsamhet som är för hög eller aktieägarnas vinster som är för höga? Eller vad menar ni med talet om det höga kostnadsläget? Jag tycker Nr 27 att det är rimligt att vi får vetskap om det. Tisdagen den Nu säger herr Åsling att man under de senaste åren inte har fört den 16 november 1976 kraftfulla ekonomiska politik som hade varit nödvändig. I valrörelsen I reste herr Åsling runt och sade att det har gått bra under de tre senaste Om åtgärder för att åren inom svensk ekonomi på grund av att vi haft en lottriksdag och rädda svensk den socialdemokratiska regeringen tvingats ta hänsyn till den borgerliga — skinnindustri oppositionen. I dag — efter valet — säger herr Åsling precis tvärtom, nämligen att det inte alls är bra och att det är en bekymmersam situation han har hamnat i. Den är inte bekymmersam, herr Åsling. Herr Åsling övertar industriministerposten i ett land — och detta gäller även arbetsmarknadsministern — med en mycket hög sysselsättning. Det bör finnas möjligheter för svensk ekonomi att klara den svenska varvsindustrin. Därför tycker jag att det är bra när herr Åsling säger att han inte anser att varvsindustrin skall dras ned med ytterligare 20 926 utan att han endast gett sin analysgrupp i uppgift att undersöka denna fråga. Måtte då resultatet av denna analysgrupps utredningar visa att det inte går att dra ned svensk varvsindustri med ytterligare 20 96. I så fall är jag rädd för, herr Åsling, att man når sådana lönsamhetsgränser vid de olika varven att det blir nödvändigt att lägga ned ett helt varv i Göteborg, Landskrona eller Uddevalla, och då blir problemen mycket stora. När jag nu lämnar talarstolen för sista gången i den här debatten vill jag uttrycka förhoppningen att herr Åsling, trots att han anser att Göteborgsregionen är en expansiv region, ändå känner ansvar för varvsindustrin i en svår internationell varvskris och ställer samhällets resurser till förfogande, så att vi klarar oss över den här svackan. Svensk ekonomi har råd med det, och de svenska varvstjänstemännen och varvsarbetarna förväntar sig det.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att rädda svensk skinnindustri och vilka insatser regeringen är beredd sätta in för att rädda arbetstillfällena för dem vilkas arbete är i fara på grund av den hårda importkonkurrensen inom skinnindustrin. Den svenska skinnkonfektionsindustrin sysselsätter omkring 1 500 personer. Branschen är starkt koncentrerad till Malungs kommun där omkring tre fjärdedelar av sysselsättningen finns. 119 Importen av skinnkläder har ökat mycket kraftigt under 1970-talet. Som herr Karlsson anger i sin interpellation ökade importen åren 1970-1975 från 12 milj.kr. till 154 milj.kr., alltså mer än en tiodubbling. Importen har även under första halvåret i år ökat starkt även om ökningstakten är något lägre än de tre närmast föregående åren. Genom att konsumtionen av skinnkläder också har ökat mycket kraftigt har den svenska skinnindustrin hittills knappast behövt vidkännas någon produktionsminskning. Tvärtom ökade produktionen fram till år 1973 för att därefter vara i stort sett oförändrad åren 1974 och 1975. Vissa tecken tyder dock på att vi får räkna med en något minskad produktion i år. Skinnindustrin omfattas av de särskilda industripolitiska åtgärder för tekoindustrin som infördes i början av 1970-talet och som under riksmötet 1975/76 i två omgångar väsentligt utvidgades. Skinnindustrin har inom ramen för dessa åtgärder varit föremål för insatser av statens industriverk, som administrerar de industripolitiska stödprogrammen. För skinnkonfektionsindustrin inledde industriverket således ett projekt under andra halvåret 1975. En viss investeringsvilja har kommit till uttryck på så sätt att några skinnföretag har ansökt om investeringslån inom ramen för det rationaliseringsprogram för konfektionsindustrin som riksdagen beslutade om i juni i år. Regeringen avser att även i fortsättningen uppmärksamt följa utvecklingen inom denna sektor. De insatser som statens industriverk gör inom ramen för tekoprogrammet bör kunna leda till effektivitetsförbättringar som i olika avseenden stärker den svenska skinnindustrins konkurrenskraft på sikt och på så sätt ger tryggare sysselsättning inom branschen. För tekosektorn i sin helhet har frågan om ytterligare statliga åtgärder utöver dem som redan har beslutats aktualiserats av såväl branschens arbetstagare som dess arbetsgivare. De förslag i fråga om ett förbättrat stöd till tekoindustrierna som regeringen kan komma att förelägga riksdagen torde liksom hittills komma att omfatta även skinnindustrin.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka industriministern för svaret på min interpellation. Utvecklingen inom skinnbranschen måste betecknas som mycket oroande. T. o. m de första åren av 1960-talet får den i stort benämnas som gynnsam. Företag kunde exportera på ett hyggligt sätt till för bara några år sedan, och så sent som 1965 uppgick den svenska importen av skinnplagg till ett värde av ca 626 000 kr. Från början av 1970-talet ökade emellertid importen av skinnplagg starkt. Till en början var det vissa statshandelsländer som kom in på marknaden. Men snart kom också länder i Fjärran Östern med priserbjudanden som låg långt under de svenska priserna. Detta har resulterat i en mycket kraftig ökning av importen till Sverige. 1970 uppgick importen av skinnplagg till ett värde av 11 952 000 kr. för att 1975 vara uppe i 154 240 000 kr. För de åtta första månderna 1976 uppgår importen — Nr 27 till ett värde av 132859 000 kr. Motsvarande siffra för 1975 var ca Tisdagen den 82 345 000 kr. Således en import för ca 10,3 milj.kr. per månad de första 16 november 1976 åtta månaderna 1975 mot ca 16,6 milj.kr. per månad de åtta första månderna 1976. Detta kan jämföras med den månatliga importen för hela Om åtgärder för att 1974, som uppgick till 6,8 milj.kr. En annan mätmetod, som kanske rädda svensk vore den rätta med tanke på att den inte på något sätt är beroende av = skinnindustri inflation, är ökningen i ton. De första åtta månaderna 1975 importerades 177 ton och de åtta första månderna 1976 442 ton; således en ökning med 265 ton. Med dessa siffror tycker jag mig ha bevis för att industriministerns påstående att ökningstakten för importen är något lägre knappast är riktigt. Även om man med statistik kan bevisa det mesta, så är det dock ett faktum att importökningen för de åtta första månaderna i år i kronor räknat är ca 60 926 och i ton räknat ca 150 26. En snabb ökningstakt i ton räknat har kommit under de senaste fyra månaderna. Den inhemska skinnindustrin har efter hand mer och mer börjat känna av konkurrensen från den alltmer ökande importen. Det fanns företag som redan under våren 1975 kände av konkurrensen så hårt att de började överväga en nedtrappning.av produktionen. Eftersom situationen för hela den svenska tekoindustrin nu förefaller att vara allvarlig, så måste situationen vara mycket sämre för svensk skinnindustri på grund av denna svåra importkonkurrens. Bekanta varsel inom skinnindustrin är ca 225 stycken på 18 arbetsplatser. Det betyder få varsel på varje arbetsplats, vilket inte skapar rubriker i massmedia. Skulle ett företag varsla om avskedande av 225 personer bleve säkert uppmärksamheten kraftig — med helt andra utsikter till samhällsingripanden. Man hoppas att detta skall brytas på något sätt och inga fler varsel behöva komma. Det räcker inte med att rent allmänt vara positiv till svensk skinnindustri eller tala om ett förutsättningslöst prövande, för då kan det gå med hela den svenska skinnindustrin som det gick med stålverket i Vikmanshyttan. Ett sådant öde får inte drabba svensk skinnindustri åtminstone inte förrän nya arbetstillfällen har skapats inom andra industrier, framför allt i Malungsområdet. Malung är huvudcentrum för svensk skinnindustri, vilket framgår av att branschen torde sysselsätta ca 1 500 kollektivanställda, varav ca 1 100 i Malung. Ur den synvinkeln måste det stå klart att branschen och orten inte hjälps av vackra ord utan endast av praktisk handling, som måste bestå i dels räddning av branschen, dels skapande av nya arbetstillfällen som kompensation för dem som försvinner. För att ytterligare understryka allvaret i kravet på kraftåtgärder för att rädda svensk skinnindustri vill jag nämna att skinnindustrin som näringsgren i Malung ger arbete åt ungefär hälften av alla industrisysselsatta i kommunen, och genom den historiska bakgrund skinnindustrin haft i kommunen har den också bidragit till att ge Malung en identitet. 121 Situationen är naturligtvis allvarligast för Malung när svensk skinnindustri vacklar, men även andra orter drabbas hårt. Varslen om permitteringar och arbetsnedläggelser har varit många det senaste året och har drabbat också andra orter där sysselsättningsläget är svårt. Jag kan då nämna Venjan, Mora, Sysslebäck, Ambjörby och Nykroppa. Det är orter med undersysselsättning där framför allt kvinnor har svårt att erhålla arbete. Även på en ort som Borlänge kommer kvinnliga arbetstillfällen att försvinna genom att skinnoch konfektionsindustri läggs ned. Industriministern har enligt pressen i annat sammanhang uttalat sig för en ny, decentraliserad näringspolitik. Då det gäller decentraliserad industri bör väl svensk skinnindustri mer än något annat passa in på den beskrivningen. Malung ligger inom det inre stödområdet, och där är — som också framhålls i interpellationssvaret — ca tre fjärdedelar eller ca 1100 av branschens verksamma sysselsatta på ca sextiotalet arbetsplatser. Detta bör väl passa in bra på centerns tal om decentralisering och måste väl också medföra att Malung och andra orter som drabbas när skinnföretag läggs ned får en välvillig behandling, inte minst när fördelningen skall ske av de 400 000 nya arbetstillfällena.

Skulle regeringen t.ex. kunna tänka sig att göra stödbeställningar för beredskapsändamål för att på så sätt omedelbart förbättra skinnindustrins situation? Det borde vara angeläget att få dessa frågor positivt besvarade, inte minst med tanke på att en så stor andel av branschen är koncentrerad till en enda ort och att även övriga delar av branschen ofta har stor betydelse för sysselsättningen, framför allt för kvinnor, på ett antal orter, varav flera ligger inom det inre stödområdet. När regeringen i sin regeringsdeklaration uttalar att man ”skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet”, hoppas jag också att det verkligen är något som kan uppfyllas. De 400 000 nya jobben som centern lovade under valrörelsen hoppas jag betraktas som ett minimiantal, som ökas ytterligare om det behövs för att klara sysselsättningen och en fullgod regionalpolitik för hela landet. Jag vill be industriministern att ytterligare utveckla detta att regeringen ”skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet”.

Herr talman! Det är med stort intresse som vi alla från Dalarna tar del av dagens interpellationssvar. Jag vill understryka vad som har sagts av herr Karlsson i Malung, nämligen att skinnindustrin, och kanske fram = Nr 27 för allt den, är en nödvändig del av Dalarnas näringsliv och behöver allt det stöd den kan få. Därtill kommer att det i Dalarna finns Sveriges enda skinnskola, som — borgar för att yrket 'kommer att fortleva och att det förnämliga yrkes Om åtgärder för att kunnande som finns i dessa bygder vidmakthålls. rädda svensk Som kammaren vet har vi på många platser i Kopparbergs län ett — skinnindustri mycket besvärligt sysselsättningsläge just nu. Jag kan erinra om Vikmanshyttan, som senast varit aktuell. Vidare kan nämnas Sågmyra, Fredriksberg och Särna. Med detta korta inlägg vill jag bara understryka att det vore ytterst beklagligt, om Malung och övriga orter med skinnhantering skulle råka ut för en ännu hårdare konkurrens från andra länder. Vi i Dalarna behöver vår skinnindustri.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung frågade mig om min syn på regeringsdeklarationens målsättning ”sysselsättning och boende i alla delar av landet”, som han uttryckte det. Detta är en mycket väsentlig grund för de näringspolitiska åtgärder som regeringen nu fortlöpande ämnar vidta. Självfallet är det också förutsättningen för de åtgärder som kan bli aktuella i den här speciella branschen. Får jag sedan ta upp en särskild fråga. Herr Karlsson antydde i sitt anförande att importen ökar. Jag har inte någon anledning att gå i svaromål på den punkten. Under det första halvåret skedde en ökning av importen, även om ökningstakten, som jag sade i mitt svar, var lägre än under de tre föregående åren. Det är bestickande att ett land som Sydkorea svarar för den största delen av importökningen när det gäller skinnkonfektion. Importen därifrån av denna vara steg från 1,8 milj.kr. år 1973 till 35 milj.kr. år 1975. Under första halvåret i år uppgick den till 39 milj.kr. — Det kan också illustrera den problematik som herr Karlsson var inne på. Jag har talat med handelsministern om den här frågan och fått bekräftat att man inom hans departement uppmärksammat den kraftiga importuppgången. En svensk förhandlingsdelegation är f. n. på väg till Sydkorea för överläggningar om tekoexporten från detta land till Sverige. Handelsministern har uppdragit åt denna delegation att uttrycka vår oro över den stora skinnexporten till Sverige i tanke att man på koreansk sida kan finna anledning till återhållsamhet i försäljningsansträngningarna. En svårighet är att skinn utgör en vara som inte omfattas av det internationella multifiberavtalet, vilket är vårt lands och andra länders grundval när det gäller att få till stånd begränsningar på tekoområdet. Erfarenheterna från detta område visar dessutom att om man kan uppnå en reglering av ökningstakten i exporten från ett land ökar i stället exporten från andra länder. 123 Det förefaller helt otänkbart att vi skulle införa en allomfattande begränsning av importen av skinnkläder, av samma slag som vi f. n. har på skoområdet. Den svenska ekonomin är i hög grad beroende av våra exportmöjligheter, och det ligger därför i vårt intresse att så långt möjligt värna om internationell frihandel. Det förhållandet att vi nödgas ha begränsningar i fråga om tekohandeln är till övervägande del betingat av nödvändigheten att vidmakthålla en försörjningsberedskap på detta område. Det förefaller tveksamt, åtminstone just nu, om en restriktiv inställning i fråga om importen av skinnkläder skulle kunna motiveras med motsvarande behov. Ett undantag skulle möjligen vara handskar. Ytterligare undersökningar för att få full klarhet i försörjningsberedskapsläget när det gäller skinnkläder är emellertid nödvändiga. Frågan måste följaktligen — och det antydde jag i mitt svar — lämnas öppen ytterligare någon tid. Detta sammanfaller också med kravet på ett genomförande av en analys av tekostödet. En sådan sker f. n. i industridepartementet. Frågan om särskilda åtgärder måste alltså anstå till dess denna översyn är klar.
Herr talman! Industriministern säger att ökningstakten har begränsats. Det har den knappast gjort om man ser på de åtta första månaderna i år. Under de sista fyra månaderna av den perioden — maj-augusti — har det nämligen varit en speciellt hög ökningstakt. Det är det som oroar mig väldigt mycket. Som jag sade utgör utökningstakten i ton räknat — och det är kanske det måttet man skall använda när man diskuterar dessa frågor — 150 96 för de åtta första månaderna, och den är mycket hög för de sista fyra månaderna av den perioden. Det är också angeläget att betona att man måste göra endera industripolitiska eller handelspolitiska satsningar. Personligen bedömer jag — och industriministerns senaste inlägg andades också den uppfattningen — det som svårt att gå in för handelspolitiska restriktioner i alltför hög grad. Men då måste man vidta kraftfulla industripolitiska åtgärder, med tanke på att man kan befara att det annars kan försvinna 500-800 arbetstillfällen fram till början av 1980-talet. Sammanfattningsvis: det är tre faktorer som gör situationen allvarligare för svensk skinnindustri än för andra branscher, inklusive tekobranschen. För det första är en så stor andel av branschföretagen som tre fjärdedelar koncentrerad till en och samma ort. De företagen svarar för ungefär hälften av den ortens industrisysselsättning. För det andra har även övriga orter som fått del av sysselsättningen i branschen ofta varit glesbygdskommuner med undersysselsättning, inte minst för kvinnor. Även i något annat fall, t.ex. Borlänge, har orter med tung industri haft nytta av den sysselsättning som skinnindustrin kunnat ge kvinnor. För det tredje har vi en mycket svår importkonkurrens på detta område, och importkonkurrensen från de verkliga lågprisländerna är den svåraste. När det gäller dessa kan och måste man till råga på allt befara att det Nr 27

Herr talman! Herr Andersson i Gamleby har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är villig medverka till att regionalpolitiskt stöd i full utsträckning kan ges till norra delen av Kalmar län samt att statlig verksamhet kan lokaliseras till området. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Jag är ense med interpellanten om att det finns sysselsättningsproblem i norra delen av Kalmar län. Men det finns ingen anledning att se alltför mörkt på situationen. Enligt de bedömningar och prognoser som har gjorts i arbetet med Länsplanering 1974 väntas en viss ökning av befolkningen under resten av 1970-talet. När det gäller sysselsättningen väntas utvecklingen bli ungefär densamma som i riket som helhet inom resp. näringsgren. Jordoch skogsbruket samt industrin svarar dock var för sig för en större sysselsättningsandel i den här länsdelen än i riket i övrigt. Totalt sett väntas sysselsättningsutvecklingen i länet bli svag. För att råda bot på de långsiktiga problemen i norra Kalmar län har länsstyrelsen i länsplanering 1974 fört fram förslag till en rad åtgärder. Regering och riksdag får tillfälle att återkomma till dessa frågor i samband med behandlingen av propositionen 1975/76:211 om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik. Bakgrunden till herr Anderssons interpellation är den aviserade nedläggningen av AB Järnförädlings anläggning i Västervik. Självfallet utgör denna ett hot mot arbetsmarknaden i norra Kalmar län. Regeringen kommer därför att i samverkan med bl.a. regionala organ göra vad på den ankommer för att klara upp sysselsättningsproblemen i kommunen. Regeringen har i sådana här fall möjlighet att bevilja regionalpolitiskt stöd även om kommunen i fråga ligger utanför stödområdet. Som jag i tidigare sammanhang har deklarerat, ligger även ett stort ansvar på den berörda koncernen att skaffa ny sysselsättning till Västervik. Efter samråd med arbetsmarknadsministern får jag också meddela att arbetsmarknadsorganen kommer att vidta erforderliga åtgärder för att mildra verkningarna för den personal som berörs av de aktuella varslen. Jag vill tillägga att innan den nu aktuella nedläggningen aviserades har det sedan lång tid tillbaka rått en viss brist på arbetskraft i regionen. Speciellt gäller detta Västerviks kommun.

Herr talman! Jag tackar industriministern för interpellationssvaret. Svaret har en positiv tendens, vilket jag naturligtvis uppskattar. Det finns dock anledning att något kommentera svaret. Industriministern inleder med en synpunkt innebärande att det inte finns anledning att se alltför mörkt på situationen när det gäller arbetsmarknadsläget inom Västerviks kommun ochi norra Kalmar län. I visst avseende kan jag dela industriministerns uppfattning. I annat avseende finns det faktiskt en ganska mörk ton i utvecklingsbilden. I min interpellation angav jag hur befolkningstalet 1970-1975 minskat med 858 personer, och den tendensen ser ut att förstärkas under år 1976. Antalet sysselsättningstillfällen minskar också, och det är detta förhållande som måste ändras i en positiv riktning. Prognoserna i detta sammanhang håller således inte, i varje fall inte hittills. Västerviks kommun är till ytan södra Sveriges näst största, där centralorten Västervik för dagen har en något så när balanserad arbetsmarknad. Men här kommer de aviserade permitteringarna vid Järnförädlings Västerviksfabriks AB in i bilden. Härtill kommer den ständigt pågående strukturrationaliseringen inom industrin, vilken i de flesta fall också minskar antalet sysselsättningstillfällen. I det här området finns utanför centralorten Västervik fyra bruksorter och ytterligare ett industrisamhälle, därtill en omfattande del ren glesbygd. Det är inom de sistnämnda områdena besvärligheterna är och kommer att bli störst. Statens insatser kommer att bli nödvändiga för att få balans i utvecklingen inom dessa områden. Industriministern har i sitt svar angett att regeringen i samverkan med de regionala organen ämnar göra vad på den ankommer för att klara sysselsättningen. De planeringsramar som finns i bl.a. länsplaneringen bör vara riktmärken för insatser från statens sida så att de uppsatta målen kan nås. Min frågeställning angående lokalisering av statlig verksamhet har ej direkt berörts i industriministerns svar, men jag förutsätter att, i det fall regeringen enligt svaret är beredd att ”göra vad på den ankommer”, det då också måste bli fråga om lokalisering av statlig verksamhet till området. Länsmyndigheterna i Kalmar län tillsammans med kommunala representanter kommer under den närmaste tiden att ges tillfälle till överläggningar med industriministern och arbetsmarknadsministern. Jag förutsätter att industriministern vid det tillfället konkret redovisar på vilket sätt och i vilken omfattning regeringen är beredd att gå in med stödåtgärder. Det föreliggande svaret ger inga konkreta besked på mina frågeställningar. Herr talman! Med hänvisning till det senast anförda har jag inte nu anledning att vidare utveckla problemkomplexet.

Nr 27 Herr talman! Herr Andersson i Gamleby har tecknat en bild av norra Tisdagen den Kalmar län som — tyvärr måste man säga — återspeglar verkligheten i 16 november 1976 vad gäller såväl sysselsättningsstrukturen som befolkningsutvecklingen. I Just nu är det Västerviks kommun som drabbas av industrinedläggning Om regionalpoli —- tidigare har andra kommuner inom länet fått vidkännas liknande och = tiskt stöd till norra kanske större sysselsättningsproblem. delen av Kalmar I Länsplanering 1974, som länsstyrelsen upprättat i samråd med kom = län muner och landsting, kan man spåra en försiktig optimism i befolkningsutvecklingsprognosen. Orsaken till denna försiktighet är att finna i den kalla verkligheten som visar på praktiskt taget status quo i vad gäller invånarantalet i Kalmar län sedan åtskilliga årtionden tillbaka. Om länet fortsättningsvis skall kunna försöka följa genomsnittsutvecklingen för landet, kan vi inte stillatigande sitta och se på när arbetstillfällen går ifrån oss. Visserligen bebor smålänningar Kalmar län och vi har ju rykte om oss att kunna klara oss själva, men helt oberoende av landet i övrigt kan vi aldrig bli. Jag har på ort och ställe haft tillfälle att ta del av stämningen och reaktionerna på beskedet om avvecklingen av Järnförädlings fabriker i Västervik. Det minsta jag kan säga är att man är bekymrad för framtiden. Arbetsförmedlingen — som upprättat en filial på Järnförädlings kontor — arbetar för högtryck. Även om det stora flertalet friställda på sikt skall kunna placeras på nya jobb kommer med säkerhet ett ovisst antal att få gå sysslolösa längre eller kortare tid. Den kategori arbetssökande som kan befaras drabbas hårdast blir ungdomen. Redan i dag utgör ungdomar under 25 år en dryg tredjedel av arbetssökande utan arbete. Lägger man därtill det fyrtiotal ungdomar som nu friställts från Järnförädlings fabriker och även tar hänsyn till beredskapsarbetande ungdomar, som väntar på ett mera meningsfullt arbete i Västervik eller dess närhet, kommer man upp till hela 230 ungdomar under 25 år som söker fast anställning. De ungdomar som under nästa år slutar skolan och söker sig ut på arbetsmarknaden får det inte lätt i konkurrensen om arbetstillfällena. Vi kan inte acceptera en så markant ungdomsarbetslöshet i en kommun av Västerviks storlek. Krafttag måste till och de behövs nu.

Jag efterlyser alltså ett mera konkret ställningstagande än vad som framgick av herr industriministerns svar till herr Andersson i Gamleby.

Herr talman! På den sist framställda frågan kan jag svara ett tveklöst ja. I situationer där sysselsättningsläget genom företagsnedläggelser så motiverar tvekar inte regeringen att använda lokaliseringspolitiska åtgärder. Får jag sedan säga att jag förstår problemet, med den tendens till stagnation som varit karakteristiskt för Västervik under några år. Vad jag i mitt svar dock hänsyftade på var — som också herr Andersson i Gamleby sedan vitsordade — den påfallande balans på arbetsmarknaden i kommunen som vi kunde notera fram till dess att problemen med AB Järnförädling nu har anmälts. Om man tar september månad som mätmånad, finner man att det år 1973 var 101 arbetslösa kassamedlemmar anmälda och att det år 1974 var exakt samma antal, 101. I september i fjol var det 120 arbetslösa kassamedlemmar och i september i år var antalet så lågt som 68. Vid motsvarande mättillfälle var antalet lediganmälda platser 154. Det tyder ändå på en stabilitet. Men jag har klart för mig att problemen med AB Järnförädling radikalt kommer att förändra bilden, och det motiverar också de utfästelser till åtgärder som regeringen har lämnat.
Herr talman! Med anledning av industriministerns senaste inlägg vill jag helt kort säga att som jag i min interpellation anger — och som jag också nyss nämnde — är dagens situation i Västervik något så när balanserad. Härtill kommer de aviserade permitteringarna som naturligtvis, när de är av den omfattningen, också kommer att negativt påverka den totala sysselsättningen i centralorten. Därtill kan man lägga den tendens som finns i området utanför själva centralorten.

Även om man som industriministern här har angett kan säga att läget för dagen är hyggligt, anser jag ändå att det kan finnas skäl att hellre stämma i bäcken än i ån. Man bör inte vänta till dess att det även i centralorten har uppstått en mycket besvärlig situation. Industriministern talar i sitt interpellationssvar om att företaget naturligtvis har ett påtagligt ansvar. Det tycker jag också, men för att få Järnförädling att ta det ansvaret vill det också till rätt avsevärda insatser, föreställer jag mig. I Västerviksområdet har i varje fall inte jag haft möjlighet att skymta någonting från AB Järnförädlings ledning eller från Beijerinvest annat än ett påpekande, att det inte är så stora problem i Västervik eftersom den övriga industrin kommer att suga upp det arbetskraftsöverskott som kan komma att uppstå. Man har inte klart för sig hur personalen är sammansatt på Järnförädling och man bortser också från en rad andra faktorer, när man från Järnförädlings nuvarande ledning talar om att det inte finns något problem.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 1976/77:4 behandlas en motion som jag och några medmotionärer har väckt om en utredning om organisationen av riksdagens revision. I motionen skisserar vi en tänkt organisation, där utskotten skulle vara granskare i stället för det särskilda organ som finns i dag, nämligen riksdagens revisorer, också kallat statsrevisionen. Konstitutionsutskottets hemställan utmynnar i ett yrkande om avslag på motionen. Bakgrunden till det utredningskrav vi ställer i vår motion är att det efter införandet av den nya utskottsorganisationen finns möjligheter för alla utskott att direkt gå in och granska sin del av statsverksamheten. Att dessa möjligheter finns konstaterades också i propositionen 1973:90 med förslag till ny regeringsform, där departementschefen liksom grundlagberedningen ansåg att den nya, på ämnesindelning grundade utskottsorganisationen väl lämpade sig för kontinuerlig granskning av resultatet av det statliga reformarbetet. Några förslag om en ändring lades emellertid icke fram vid detta tillfälle. Nu har emellertid utskottsorganisationen varit i verksamhet i sex år. Jag tror att flertalet av riksdagens ledamöter liksom jag anser att den nya organisationen fungerar bra. Redan nu har utskotten möjlighet att granska den statliga verksamheten i samband med behandlingen av bud getpropositionen. I likhet med riksrevisionsverket anser jag att man bör organisera verksamheten så, att något dubbelarbete icke äger rum. I den utredning som riksdagens revisorer tillkallat med uppgift att se över personalorganisationen inom riksdagens revisorers kansli skall man också undersöka uppläggningen av revisionens arbete och arbetsrutiner, så att inte onödigt dubbelarbete förekommer. Det visar ju att den nuvarande ordningen icke är tillfredsställande, och detta borde ha lett till att konstitutionsutskottets yrkande hade utmynnat i ett tillstyrkande av motionen. För vad är det vi begär? Jo, att riksdagen skall föranstalta om en allsidig utredning av riksdagens revision, eftersom den är för svag. Vi har skisserat att överlåtelse av revisionen till utskotten skall prövas liksom andra uppslag. Konstitutionsutskottet anser att frågan är av stort principiellt intresse, men instämmer i vad riksdagsrevisorerna framhåller i sitt remissyttrande, nämligen att det är tvivelaktigt om man skall ålägga utskotten eller vissa utskottsledamöter att utföra sådana förvaltningsrevisionsuppgifter som nu ankommer på riksdagsrevisorerna. En stilla fråga: Är det skillnad på de riksdagsledamöter som nu har denna uppgift som riksdagsrevisorer och på samma ledamöter om de får uppdraget direkt i utskottet? Riksdagsrevisorerna har också en annan invändning som jag anser är anmärkningsvärd. De skriver att om man lade över arbetet på utskotten skulle det betyda att ett stort antal riksdagsledamöter skulle få ett begränsat utrymme att ägna sig åt riksdagsarbete av sedvanligt slag, åt annat politiskt arbete, åt kommunalt arbete och åt kontakterna med väljarkåren. Hur är det då att i dag vara riksdagsrevisor, när man har hela statsförvaltningen att granska? Enligt revisorernas egen uppfattning måste detta vara ett heltidsarbete med en mycket stor portion övertid inlagd. Det var bl.a. mot denna bakgrund som vi ville sprida arbetsuppgifterna. Frågan uppmärksammas också i utskottsbetänkandet, där det anförs att denna fråga förtjänar ett närmare övervägande i lämpligt sammanhang. Man hänvisar till att den av talmanskonferensen tillsatta utredningen om riksdagens arbetsformer, om den finner det lämpligt, skall ta upp denna fråga till prövning — och även andra frågor rörande sambandet med riksdagens revisorer och utskotten. Skall vi motionärer uppfatta det som en uppmaning till utredningen om riksdagens arbetsformer att även närmare granska hela problemet hur riksdagens eget granskningsarbete skall organiseras så att det blir effektivt, så att man undanröjer onödigt dubbelarbete och ger alla riksdagsledamöter möjlighet till även annat politiskt arbete? Om så är fallet har motionen fyllt sitt syfte. Om inte måste vi återkomma efter det att revisornas egen utredning är klar i slutet av december. Så en sak till: Utskottet skriver i sin avslagsmotivering att utskottet anser att någon ändring beträffande riksdagsrevisorernas ställning inte f.n. bör komma till stånd. Då vill jag ställa frågan vilka som krävt en omedelbar ändring. Inte har vi motionärer gjort det. Vi ville ha en utredning. Kanske skall man tolka ”f.n.” på så sätt att även konsti tutionsutskottet anser att en ändring bör ske, men litet längre fram? Herr talman! Det är inte rimligt att begära att revisorerna, som endast är tolv till antalet och har andra betydelsefulla uppgifter inom och utom riksdagen, skall kunna överblicka hela statsförvaltningen och därmed ha möjlighet att effektivt styra revisionsarbetet. Jag vill därför avslutningsvis slå fast att motionärernas avsikt är att ge riksdagens ledamöter bättre möjligheter att påverka och bedöma revisionsarbetet. Genom att engagera fler ledamöter än f. n. och använda den särskilda sakkunskap som ledamöterna förvärvat genom utskottsarbetet bör det vara möjligt att få ut betydligt mer än man nu får av riksdagens revision av statsförvaltningen. Herr talman! I dagens läge avstår jag från att yrka bifall till motionen, vilket man inte heller kan göra med den kläm som finns. Jag avvaktar resultatet av det utredningsarbete som pågår och ber att därefter få återkomma.

Herr talman! Motionen 928, som herr Fagerlund nyss har talat om, innehåller ett mycket intressant uppslag, och det ger mig anledning att göra några kommentarer om det svenska revisionsväsendets organisation. Det är rätt givet att organisationen av den statliga revisionsverksamheten i vårt land måste göras med utgångspunkt i den organisation som präglar själva statsapparaten. Vad är det då som är typiskt för Sverige? Jo, det är vår rätt starka byggnad av stora ämbetsverk, medan vi däremot har ganska små departement. Det i sin tur leder till att vi måste ha dels en av regeringen ledd revision som består av revisionsverket och den interna statliga revisionen, dels en av riksdagen ledd revision. Det är beträffande denna senare som herr Fagerlund m.fl. i motionen anför att de vill ha ändringar till stånd. Så långt tror jag att herr Fagerlund och jag är överens, dvs. när det gäller själva bilden. Sedan återstår att hitta formerna för i första hand riksdagens revision. Såsom framgår av utskottsbetänkandet har detta problem länge varit föremål för riksdagens uppmärksamhet, och det har herr Fagerlund kommenterat. Frågan togs upp inte minst i samband med grundlagsreformen 1973, då man gjorde den stora översynen. Det har förekommit resonemang även efter 1973. Motionen går ut på att utskotten, som numera efter grundlagsreformen är fackutskott, skall ytterligare engageras i sin granskningsuppgift. Så långt är också konstitutionsutskottet med på noterna och vi noterar — vilket herr Fagerlund är medveten om =— att fackutskotten i dag kan utföra granskningsarbete och kan göra resor för att studera hur beslut har verkställts och andra aktuella frågeställningar. Man kan också via riksdagen ge statsrevisorerna granskningsuppdrag med anledning av vad som därvid iakttagits. Men nu vill herr Fagerlund gå ett eller kanske t.o.m. flera steg längre, och här skiljs våra vägar åtminstone för tillfället. Låt oss se på ett av dessa herr Fagerlunds steg! Han menar att varje fackutskott borde kunna ha en revisionsavdelning på fem ledamöter. Jag ställer frågan: Kan herr Fagerlunds eget utskott verkligen avvara fem ledamöter för granskningsuppgifter av detta slag, speciellt i vad avser revisionsuppgifterna? För sådana ändamål utses naturligtvis inte vilka som helst utan man tar topparna i utskotten — och dit räknar jag herr Fagerlund själv. Det betyder att man undandrar utskottet de värdefullaste personerna när det gäller det ordinarie utskottsarbetet. Får jag sedan erinra om att vi har en ganska färsk revisionsinstruktion. Den har inte varit i kraft i mer än två år. Det pågår också en rullande översyn. Förvaltningsexperter ser över arbetsformerna och analyserar det hittillsvarande arbetet vid riksdagsrevisorernas kansli. Att mot den bakgrunden starta en ny utredning kan inte vara befogat i dagens läge. För att återgå till en med herr Fagerlunds linje parallell uppfattning vill jag säga att jag gärna håller med herr Fagerlund om att arbetsbelastningen på riksdagens revisorer i dag är för tung. Det måste allvarligt övervägas om det är lämpligt att de i fortsättningen skall kombinera sin tunga arbetsuppgift med att därjämte vara utskottsledamöter. Därmed tror jag att jag också har besvarat herr Fagerlunds frågor. Konklusionen måste bli att ingen ändring skall ske i dag. Vi får avvakta den rullande utredning som pågår. Jag är glad åt att herr Fagerlund inte ville ställa något säryrkande. Jag kan för min del då yrka bifall till utskottets hemställan.

Vad vi önskar är en effektivisering av revisionsarbetet. Vi menar att fler ledamöter av riksdagen skall få möjligheter att delta i detta arbete. Det är riktigt, som herr Nordin säger, att uppgiften att vara riksdagsrevisor i dag — och det framgår av riksdagsrevisorernas eget remissyttrande — måste vara mer än ett heltidsarbete. Det framhålls också i utskottsbetänkandet att det är svårt att samtidigt vara ordinarie ledamot av ett utskott. Varför då inte utreda hela problematiken i stället för att säga att man inte vill göra någonting? Vi är ju överens om att det finns problem i detta sammanhang.

Herr talman! Det är väl naturligt, herr Fagerlund, att utskottet och dess talesman tar fasta på vad herr Fagerlund konkret har uttryckt i motionen. Vad herr Fagerlund anför rent allmänt, både i motionen och här i debatten, om att man skall göra en allmän översyn och analysera erfarenheter, det är ju vad riksdagsrevisorerna redan sysslar med. Den översynen pågår ju. Det är prövning av de konkreta uppslagen som vi har stannat för. Och jag upprepar frågan, för jag måste få testa herr Fagerlund när det gäller get här konkreta uppslaget: Har man råd att avvara arbetskraft i utskotten — både tjänstemän och riksdagsledamöter — för de här uppgifterna? Tar man fem från varje utskott, betyder det att 80 ledamöter avdelas för revisionsuppgifter. Någon erfarenhet av sådana här frågor måste jag säga att jag har, eftersom vi i konstitutionsutskottet från konstitutionell synpunkt granskar statsrådens arbete. Det händer allt som oftast att vi fastnar ganska ordentligt på en fråga. Jag erinrar mig att vi häromåret hade ett ärende uppe vid inte mindre än 23 sammanträden. Det tar alltså tid att revidera enligt den ordning som herr Fagerlunds motion ger anvisning om. Undra då på att vi har tagit fasta på det konkreta.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år väckte jag motionen 899, som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 5. Anledningen var, som framgår av motionen, att de statliga utredningarna i mycket stor omfattning under senare år har blivit enpersonsutredningar. Mot detta gjorde jag kritiska erinringar. Från demokratisk synpunkt är det inte bra att regeringen — vi hade vid den tidpunkt då motionen väcktes som bekant en regering med annan ideologisk inriktning än den nuvarande — tar bort det breda parlamentariska inslaget i utredningar. Det finns säkert mycket att göra för att effektivisera utredningsarbetet, men detta behöver inte betyda att man bara ökar antalet enpersonsutredningar. Nu skriver ett enigt utskott att man delar min uppfattning men att man inte finner det angeläget att avge någon viljeyttring. Det är den gamla klassiska formuleringen som utskotten använder. Jag har därför inte heller satt mitt hopp till att konstitutionsutskottet skall ändra på denna praxis, utan mitt hopp står naturligtvis till att den nya regeringen vid tillsättande av statliga utredningar i fortsättningen skall tillgodose dessa synpunkter, så att utredningarna åter får ett brett parlamentariskt inslag. Herr talman! Jag dristar mig i dag inte till att ställa något yrkande, utan jag ser framtiden an med tillförsikt. Jag avstår alltså från att yrka bifall till motionen.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 5 behandlas motionen 1975/76:169, avlämnad av mig. I den motionen hemställer jag att riksdagen hos regeringen anhåller om att denna utfärdar rekommendationer om begränsning av det statliga utredningsväsendet. Sedan min motion avlämnades har det ju hänt en hel del på detta område. Inom statsrådsberedningen har en särskild arbetsgrupp lämnat vissa förslag till reformer av utredningsarbetet. Tyvärr avvisar arbetsgruppen tanken på att utfärda rekommendationer för att minska utredningsbetänkandenas omfattning, vilket skulle innebära ekonomiska besparingar samtidigt som fler skulle ha möjlighet att läsa betänkandena. Man kan för resten fråga sig hur många som läser dem i dag. Men en annan arbetsgrupp inom regeringens kansli har utgivit en försöksutgåva av en handbok, där man bl.a. säger att betänkanden skall vara koncentrerade och inriktade på väsentligheter. Man säger också att omfånget av ett betänkande normalt inte bör överstiga 300 trycksidor. Det är faktiskt samma antal sidor som jag har nämnt i min motion. Herr talman! Allt detta noterar jag med största tacksamhet, och jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Vi var några som under den allmänna motionstiden författade den motion som har fått nummer 903. Vi gjorde det från flera utgångspunkter, bl.a. därför att vi tycker att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till all tänkbar sakinformation om planerade politiska ställningstaganden, förslag och överväganden som ju skildras i SOU:s betänkanden. De är en mycket viktig källa till information. Och den politiska debatten i speciella frågor intensifieras ofta i samband med att en utredning presenteras inför offentligheten. Då är det också viktigt att så många intresserade som möjligt har tillgång till materialet och själva kan sätta sig in i det — och att kostnadsaspekten inte avhåller från inköp. Vi tycker inte att det ligger till på det sättet nu. Viktiga utredningar som bildar grundvalen för en lång och intensiv debatt kan visserligen köpas i bokhandeln, men de har ofta ett pris som gör att många människor säkert avstår från att sätta sig in i grundmaterialet, dvs. SOU-betänkandet. Vi tycker inte att detta är en riktig ordning. Det rör sig om saker som är av vitalt intresse för varje medborgare, och då måste det också ligga i samhällets, i riksdagens intresse att så många som möjligt tar del av de synpunkter och förslag som förs fram. Vi anser att detta är angeläget från demokratisk synpunkt. Det är mot den bakgrunden vi har reagerat mot den prispolitik som nu gäller för statliga utredningsbetänkanden. Vi har i motionen tagit några exempel som är belysande. Vi har noterat att en så viktig utredning som § 32-utredningen kostar 59:50 kr. och att två delar av utredningen Politik för regional balans kostar 48:75 kr. resp. 51 kr. Vi har en färsk utredning om arbetsmiljölagen med tre bilagor. Tillsammans kostar de 120 kr. Vi vill mot den bakgrunden hävda att de höga priserna strider mot medborgarnas rätt till fullgod information, och de strider också mot den av riksdagen uttalade målsättningen att i största möjliga utsträckning försöka stimulera det politiska intresset och förbättra samhällsinformationen. Vi har därför sagt att ett SOU-betänkande borde ha ett maximipris på förslagsvis 10 kr. Det skulle alltså vara en symbolisk prissättning som förhindrar missbruk av möjligheten till inköp men som lika fullt vidgar rätten och möjligheten för varje intresserad att sätta sig in i det värdefulla faktamaterial som ett SOU-betänkande utgör. Konstitutionsutskottet har inte särskilt omsorgsfullt, tycker jag mig förstå, granskat vår motion. Argumentationen är synnerligen torftig. Mot den bakgrunden ber jag att få yrka bifall till vår motion 903.

Herr talman! Den svenska reformpolitiken vilar på en solid grund. Alla de stora samhällsförändringar som regering och riksdag beslutat om har varit föremål för ingående diskussion och debatt före beslutstillfället. Det svenska utredningsväsendet kan — internationellt sett — sägas vara unikt när det gäller omfattning och noggrannhet. Många gånger kan man som politiker bli irriterad över den tid det tar att utreda olika frågor. Ofta har man hört politiska motståndare hävda, att nu har regeringen begravt den eller den frågan i en utredning. Förvisso kan det finnas anledning att effektivisera vårt utredningsväsende, påskynda arbetet och presentera utredningsresultaten på ett mera begripligt och koncentrerat sätt. För något år sedan drogs också riktlinjer upp för en effektivisering av utredningsväsendet. Detta skedde efter en utredning om utredningsväsendet. För några år sedan krävde centerpartiet i en partimotion att utredningsväsendet skulle begränsas och antalet expertutredningar minska. I dechargedebatter och besparingsaktioner har man flera gånger hört moderater och folkpartister orera över den mängd utredningar som arbetar. Lever då den förra oppositionen som den lär?' Jag har låtit undersöka i vilken utsträckning de olika partierna och deras riksdagsmän under det senaste riksdagsåret agerat när det gäller krav på utredningar. Till begreppet utredning har då hänförts undersökning, kartläggning, översyn o.d., om kraven varit av mer omfattande karaktär. Under riksmötet 1975/76 krävdes sammanlagt inte mindre än 531 utredningar i Sveriges riksdag. Den siffran skall jämföras med det antal utredningar som arbetade enligt kommittéberättelsen för 1976, nämligen 228. Av dessa 531 utredningskrav framfördes 126 i partimotioner. I 405 fall återfanns kraven i motioner som undertecknats av enskilda riksdagsledamöter. Naturligtvis har socialdemokraterna inte väckt några partimotioner med dylika krav, eftersom de har haft regeringsansvaret och den vägen kunnat initiera och tillsätta utredningar. När det gäller partimotioner har moderaterna agerat flitigast med 38 utredningskrav, tätt följda av vpk med 35, folkpartiet med 31 och centerpartiet med 22. Intressant är att notera att den splittring i de stora, grundläggande politiska frågorna som kännetecknade de borgerliga partierna när de befann sig i oppositionsställning återfanns även när det gällde att ställa krav på att utredningsmaskineriet skulle sättas i gång. Inte i ett enda fall har de kunnat ena sig om gemensamma partimotioner när det gäller krav på underlag för reformarbetet. Det är väl ändå, herr talman, för att få underlag för beslutsfattandet som man ställer utredningskraven? Eller har man — hemska tanke -— gjort det för att föra undan svåra frågor från den aktuella debatten? När det gäller de enskilda riksdagsmännens agerande leder centerpartiet utredningsligan skyhögt. Inte mindre än 120 utredningskrav återfinns i enskilda centerpartimotioner under riksmötet 1975/76, medan moderaterna krävt 64 utredningar. Av socialdemokratiska ledamöter har i 52 motioner ställts krav på utredning eller översyn av någon fråga. Av de sammanlagt 295 enskilda utredningskraven svarar oppositionspartierna för inte mindre än 243 eller över 82 96. De av regeringen tillsatta expertutredningarna har ofta kritiserats av oppositionen, som i stället krävt parlamentariska utredningar. Herr Komstedt stod nyss här i talarstolen och argumenterade i enlighet med de intentionerna. Själv agerar man dock annorlunda i sina motioner, där den alldeles övervägande delen av de utredningar som man önskar få till stånd skall utföras av s.k. experter. Det är de av folkpartiet så starkt kritiserade byråkraterna som man vill utnyttja i utredningssammanhangen. Vi kan verkligen säga att man i sina motioner från den förra oppositionens sida drivit en sysselsättningsskapande politik för byråkrater. Hela det svenska utredningsmaskineriet skulle ha kollapsat om riksdagen hade bifallit alla de krav som framförts. Av de 395 motioner som behandlades t.o.m. vårriksdagen — en del har alltså uppskjutits till innevarande riksmöte — har endast 39 resulterat i att den utredning som krävts bifallits av riksdagen, dock i många fall som en följd av borgerliga lottvinster. Även om det är många intressanta utredningsfrågor som man aktualiserat i sina riksdagsmotioner under senare år, alltifrån nytt skattesystem , statliga bordeller eller burfåglarnas situation , så är det nog klokt av riksdagen att ransonera tillsättandet av olika utredningar. För den förra oppositionens utredningsraseri bevare oss kära riksdag!

Herr talman! Det finns anledning att starkt framhålla den betydelse som det statliga utredningsväsendet har i vårt land. Denna starka ställning är, som har sagts tidigare, en följd av den grundlighet och saklighet som av tradition präglar kommittéarbetet. Därtill kommer den viktiga remissbehandlingen av utredningsförslagen. Den stimulerar ju till en allmän debatt kring viktiga samhällsfrågor. Samtidigt får också statsmakterna ett allsidigt och bra underlag för besluten. Ett brett parlamentariskt underlag i utredningar för politiska reformer är också självfallet utomordentligt betydelsefullt. Därigenom får man reformerna brett förankrade. Det måste vara en tillgång i ett demokratiskt system att tillämpa dessa vägar för att få fram underlag för besluten och också få diskussion om de reformer som skall genomföras. Med dessa principer i bakgrunden är det givetvis ändå nödvändigt att det görs en avvägning av hur utredningarna skall konstrueras och vilka frågor resp. utredningar skall ta upp. Herr Hugosson har ju här gett en beskrivning av hur önskemål har kommit från olika håll om utredningar och utredningarnas förankring. Det är ju så i en parlamentarism som vår, att när oppositionen för fram sina frågor är det naturligt att också fullfölja aktiviteterna med krav på utredningar och belysningar. Oppositionen har ju inte samma utredningsresurser som regeringssidan. Därför är det i komplicerade frågor helt omöjligt för en opposition att lägga fram färdiga förslag för riksdagens ställningstagande. Det är också i den belysningen som de redovisningar som här har gjorts skall ses. Herr Hugosson säger mera allmänt att om alla dessa utredningsförslag skulle ha bifallits av riksdagen, så skulle hela det svenska utrednings maskineriet ha kollapsat. Ville man svara herr Hugosson direkt på den frågan litet syrligt skulle man kunna säga att vad som nu hänt är att den förra regeringen kollapsat, men jag vill endast poängtera att det är naturligt att oppositionen får sådana resurser att den i större utsträckning än nu kan lägga förslag på riksdagens bord. Därutöver vill jag slå fast att det är nödvändigt, som också understryks i utskottets betänkande, att utredningarna lägger upp sitt arbete så och framför allt redovisar sitt material så att det blir överskådligt och lätttillgängligt för en bredare allmänhet. De direktiv i det avseendet som finns intagna i kommittéförordningen 1976:119 är värdefulla som riktmärke för utredningarna i nuet och framöver. Jag är övertygad om att alla utredningar kommer att vara besjälade av en vilja att redovisa sina förslag ungefär efter det mönster som finns skissat i den nämnda kommittéförordningen. När det gäller utredningarna är det också en annan sak som bör finnas med vid bedömningen, och det är att utredningarna inte får omspänna alltför många år. Den som själv har deltagit i en utredning som har arbetat under ett tiotal år kan säkert intyga hur svårt det är att hålla ihop utredningen från dess början till dess slut. Det sker ju oerhört många förändringar under en så lång tidsepok. Jag vill därför i detta sammanhang understryka betydelsen av att man verkligen har en uppläggning tidsmässigt som passar in i den bild som ändå är en förutsättning för att en utredning skall kunna vara i alla delar aktuell då den läggs fram. När det gäller tillgängligheten spelar självklart också priset en väsentlig roll. Jag vill gärna instämma i de synpunkterna — det har också utskottet gjort. Vad som nu reglerar prissättningen är det avtal som finns med Allmänna Förlaget. Det finns redovisat i utskottets betänkande på s. 7. Där görs sammanfattningen att minimipriset för offentliga utredningar skall sättas till 10 kr. och maximipriset till 70 kr. Men förlaget har efter samråd med finansdepartementet möjligheter att då efterfrågan är stor sätta ett lägre pris än det som betingas av de regler som finns i avtalet. Jag vill understryka att det är just detta som utredningen poängterar i sin skrivning. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Boo säger att det som reglerar priset är avtalet med Allmänna Förlaget, och så är det naturligtvis. Men utskottets talesman ger lika litet som utskottsbetänkandet någon hållbar motivering till att man inte kan göra SOU-betänkandena verkligt prisbilliga. Jag nämnde i mitt första anförande några viktiga utredningar. Dit hör exempelvis § 32-utredningen, som kostar 59:50 kr. Det var kanske egentligen det som gjorde att vi skrev den här motionen. Debatten kring den utredningen var som alla vet synnerligen intensiv. Man blev kontaktad av många fackliga kamrater och intresserade som ville få tillgång till den. Men även som riksdagsledamot har man som bekant begränsade möjligheter, och man var tvungen att hänvisa intresserade till bokhandeln. Det var flera som återkom bestörta över priset. Det står också klart för mig att många avstod från att sätta sig in i grundmaterialet just på grund av prissättningen. Arbetsmiljöutredningen, som tillsammans med sina bilagor kostar 120 kr., är också ett exempel på en prissättning som jag tycker är olycklig, eftersom det rör sig om frågor som är oerhört viktiga för många människor i produktionslivet. Det handlar om behovet av gränsvärden, arbetsgivarnas skyldigheter, vilka ämnen som är farliga, var man kan överklaga, hur besvärsrätten fungerar osv. Jag anser inte att detta är ett rimligt tillstånd. Det kan sägas att viktiga utredningar alltid refereras i press och andra massmedia, men det räcker inte. Varenda människa måste ha rätt och därmed också möjlighet att sätta sig in i utredningsmaterialet — det bör, som vi säger, vara en demokratisk rättighet. Det är det naturligtvis inte i verklig mening om priset för det är så högt att det avskräcker människor från att förvärva det. Utskottet har, tycker jag, avstått från att fundera särdeles mycket på denna fråga och säger bara: ”-—-—- liksom tidigare förutsätter utskottet vidare att denna information skall kunna erhållas utan alltför stora kostnader för den enskilde.” Att utskottet tidigare har förutsatt detta har tydligen inte påverkat prissättningen. Jag tycker därför att formuleringen är skäligen meningslös och till intet förpliktande.
Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande herr Boo säger att oppositionens enda möjlighet är att via krav på utredningar i sina motioner aktualisera frågor. Herr Boo har större erfarenhet av att vara i oppositionsställning än jag, men vad jag reagerar emot var att man krävde en sådan mängd utredningar och att det inte fanns någon som helst samordning mellan de borgerliga partierna. Jag sade att 228 utredningar redan arbetade och man krävde ytterligare 531 utredningar. Jag har, herr Boo, roat mig med att titta på hur många människor som i genomsnitt sitter i en utredning. Det är 10-12 personer. De arbetar i genomsnitt tre år. Om alla krav på utredningar hade bifallits skulle alltså c:a 6 000 människor ha blivit engagerade i tre år. Det skulle, menade jag, ha medfört att hela det svenska utredningsväsendet hade kollapsat. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att utredningar tillsätts för att få fram ett ordentligt beslutsmaterial i stora och viktiga frågor. Jag delar också uppfattningen att det skall vara ett brett parlamentariskt inslag i utredningsväsendet. Men jag reagerar när man från den gamla oppositionens sida i motioner hävdar att det är den förra regeringen som har minskat det parlamentariska inslaget. Den överväldigande delen av krav på utredningar från oppositionspartierna har nämligen gällt s.k. expertutredningar. Man skall, menar jag, leva som man lär. Det är min förhoppning att så blir fallet i fortsättningen.
Herr talman! Herr Lövenborg återkommer till prissättningen. I den frågan vill jag ånyo understryka vad utskottet framhåller, att det är viktigt att allmänheten tillhandahålls ett material till ett pris som är så avvägt att det inte i kostnadshänseende läggs hinder i vägen. Jag vill också hänvisa till att det avtal som nu finns med Allmänna Förlaget ger möjlighet till särskilda ställningstaganden i de fall då det är särskilt stor efterfrågan på utredningsbetänkanden. Därutöver vill jag framhålla att utredningar ofta presenteras i sammanfattning i s.k. popupplagor, som självklart kommer ut till lägre priser. Det är en riktig väg att gå. Det förekommer alltid en diskussion om uppläggningen av redovisningarna. Inte minst i TV-debatten i går kväll blev den frågan belyst — en del kräver fullständighet, andra vill ha mer generella redovisningar. Det borde därför finnas möjligheter att få den variant man önskar. Därutöver vill jag säga att ett instämmande ånyo från riksdagen i vad utskottet här skriver ändå borde vara av betydelse för den fortsatta bedömningen av uppläggningen och prissättningen. Sedan vill jag för herr Hugosson i korthet framhålla att jag inte sade att oppositionens enda möjlighet är att kräva en utredning. Vad jag sade var att oppositionen i de flesta fall inte har resurser att lägga fram färdiga förslag. Oppositionen tvingas då att hemställa att riksdagen hos regeringen begär en utredning, varigenom man får tillgång till de resurser regeringen har. Jag vill än en gång understryka att det självfallet bör förekomma en avvägning mellan olika slag av utredningar. Men när det gäller de stora och tunga politiska reformutredningarna har jag samma uppfattning som herr Hugosson. Vi är alltså överens på den punkten.
Herr talman, Men, herr Boo, om man är överens om att så många människor som möjligt bör få tillgång till den information det här handlar om, måste man dra några praktiska konsekvenser av det. Herr Boo säger att förlaget nar möjligheter att när det gäller utredningar som behandlar speciella frågor, för vilka man kan förvänta sig ett stort intresse, gå in för ett lägre pris. Men jag har redan genom en rad exempel visat att prissättningen inte rimmar med den goda ambitionen utan att utredningarna är för dyra, och det är ju egentligen det saken handlar om. Jag vill än en gång slå fast att största möjliga information måste vara en demokratisk rättighet. Vår ambition när vi sitter i utredningar — vare sig vi är riksdagsmän eller någonting annat — måste vara att så många som möjligt tar del av våra funderingar, diskuterar förslagen och lägger nya aspekter på frågorna. Har man den ambitionen bör priset vara symboliskt, och vi har förslagsvis nämnt siffran 10 kr. Om affären går ihop eller inte måste vara av underordnad betydelse — värdet av information bör väga tyngre. Jag tycker att det är synd att utskottet inte delar vår mening därvidlag. Det kan jag inte finna att utskottet gör, eftersom man inte drar de praktiska konsekvenserna. Herr talman! Jag ber alltså åter att få yrka bifall till vår motion.

Herr talman! När jag hörde herr Hugosson kom jag osökt att tänka på en mycket rolig och framför allt mycket tänkvärd bok som heter Hur man ljuger med statistik. Han gjorde inga som helst försök att kontrollera hur många av dessa utredningsförslag som var avsedda att gå till en annan sittande utredning. Han hade inte heller gjort några som helst försök att undersöka hur många av dessa utredningskrav som kunde rymmas inom samma utredning. Detta är ett par exempel på vad som har förbisetts. Det egentligen enda som herr Hugosson lyckades bevisa var att under förra riksmötet satt socialdemokratin i regeringsställning och de nuvarande regeringspartierna i oppositionsställning, och det är ju inte någon speciell nyhet för kammarens ledamöter.
Herr talman! Eftersom jag själv är statistiker skall jag delvis ge herr Lindahl i Hamburgsund rätt i att några av dessa utredningskrav förvisso innebar att någon redan tillsatt utredning skulle få uppdraget. Tyvärr har jag här inte den siffran, men det var en försvinnande liten del. Kvar står att man i över 500 motioner krävde utredningsaktiviteter — det är två och en halv gånger så mycket som antalet redan arbetande utredningar med i genomsnitt tre år bakom sig. Det är alltså en relativt stor mängd krav man har fört fram. Även om det finns vissa statistiska hakar så är väl det korrekta intrycket att man verkligen försökt sätta i gång utredningsmaskineriet.
Herr talman! Det var roligt att herr Hugosson i det här inlägget erkände vissa så att säga mindre missar. Vi får väl vänta och se hur läget är när socialdemokraterna har varit i opposition ett tag.

Herr talman! Den senaste polemiken har visat att herr Hugosson redan backat från sitt första ställningstagande, då han visade tabellerna över de tre icke socialistiska partiernas yrkanden i partimotioner och enskilda motioner om utredningar. Men det var ett av de arbetssätt vi hade att tillgå i oppositionsställning. Kraven var, säger herr Hugosson, att en del av de begärda utredningarna skulle utföras av experter. Ja, bl.a. Men det betyder väl inte att man därför kommer utanför det parlamentariska inslaget. Det finns experter även bland riksdagsmännen. Om herr Hugossons yttrande grundas på erfarenheter av att det inom den egna gruppen socialdemokratiska riksdagsmän inte finns några experter, så kan jag försäkra herr Hugosson att det gäller icke för hela kammaren. Anledningen till att vi inom den tidigare oppositionen fick yrka på utredningar var att den socialdemokratiska regeringen mycket godtyckligt tillsatte sina utredningar. Därav följde bl.a. snedvridningen med ett ökat antal enpersonsutredningar, som jag har kritiserat i min motion och i tidigare inlägg i dag. Herr Hugosson lär sig väl, efter några år i oppositionsställning, hur man får jobba som oppositionspolitiker, när inte insynen i kansliet står till förfogande utan tillhör flydda dagar.
Herr talman! Jag har inte backat. Jag har sagt att man kanske i några fall krävde att en redan tillsatt utredning skulle få en ny arbetsuppgift, att det inte nödvändigtvis behövde bli en ny utredning. Men därmed har jag inte backat från grundprincipen, nämligen att man krävde mer arbete genom utredningar. Jag vill också rätta herr Komstedt. Det var inte bara de borgerliga oppositionspartiernas utredningsförslag jag visade i tabellerna, utan jag visade även krav som framförts i enskilda socialdemokratiska motioner och i vpk-motioner. Men det jag reagerade mot var att herr Komstedt i sin motion och i sitt inlägg här i dag hävdade att den socialdemokratiska regeringen bara tillsatte expertutredningar, när det alldeles övervägande kravet i de motionsyrkanden om utredningar som de tre borgerliga partierna förde fram under förra riksmötet just gick ut på att expertutredningar skulle tillsättas. Herr Komstedt bör väl efter de här åren i riksdagen veta att man skiljer mellan parlamentariska utredningar och expertutredningar. Därmed inte sagt annat än att det finns 349 experter i den här kammaren — experter på många olika områden. Men man gör ändå skillnad mellan expertutredningar och parlamentariska utredningar. Därtill kommer, herr Komstedt, att väldigt många av de utredningar som nu arbetar har tillsatts efter beslut som fattats i denna kammare. Det är alltså riksdagen som i stor utsträckning har ställt kraven på att de olika utredningarna skulle komma till.
Herr talman! Jag måste be herr Hugosson att läsa riksdagens protokoll efter den här debatten. Jag har inte i tidigare inlägg i dag kritiserat experttillsättandet som sådant. Men det här kan inte innebära — vilken statistik man än har att tillgå —- att om man skall använda experter måste det bli fråga om enpersons utredningar. Det kan inte vara den allmänna uppfattningen, och det är detta jag har kritiserat i min motion.